Herr talman! Den militära upprustningen i världen är djupt oroande. Djupt oroande är också de militära upprustningarna i Europa, nära vårt land och våra gränser. Här finns i Europa betydande truppstyrkor. Här finns 10 000 taktiska kärnvapen, vardera med en sprängstyrka som är större än vad atombomben över Hiroshima hade. Det är de två supermakterna i världen som står för rustningen i Europa. Det finns skäl till kritik mot dem båda. Deras vilja till upprustning är betydligt mer framträdande än deras vilja till nedrustning. När deras kärnvapenarsenaler är av den omfattningen att de kan tillintetgöra hela mänskligheten, så tycker man att det borde vara mer än nog. Men de kämpar oförtrutet vidare i ständig konkurrens och tävlan för att modernisera och skapa nya vapensystem. De beter sig som småpojkar som leker på en gård — båda vill vara värst. Man kan fråga sig: När skall den dag komma då supermakterna inser sitt ansvar? När skall de inse att den utveckling som skulle ledas av dem i världen borde gälla att trygga människans existens på jorden i stället för att föröda den? När skall de inse att det är viktigare att ge människor mat, bostäder och utbildning än att fylla jorden med kärnvapen? Historiens dom kommer med all säkerhet att bli hård mot dessa supermakter, som är så okänsliga för människors lidande och som är så okänsliga för människors verkliga behov, dvs. behov inte av kärnvapen utan av mat. Nu är det aktuellt med nya vapen i Europa igen. Nästa vecka — tio dagar före jul, fridens och glädjens högtid — skall NATO:s försvarsministrar i Bryssel besluta om en ny Pershingrobot och om landbaserade kryssningsrobotar att lokaliseras i Västeuropa. Dessa nya kärnvapen får ses mot bakgrund av att Sovjet förbandslagt ett hundratal SS-20-robotar med räckvidd över hela Västeuropa. SS-20 har tre kärnstridsspetsar och är mycket träffsäker. Dessa robotar finns således på plats inriktade på bestämda mål i Västeuropa. Nu vill alltså NATO lokalisera nya kärnvapen i olika NATO-länder. Det nya med denna Pershingrobot är att dess räckvidd sträcker sig in över Sovjetunionens territorium. SS-20 innebär upprustning och ökat hot mot Västeuropa — Pershing II innebär upprustning och ökat hot mot Sovjetunionen. Att försöka utröna vilken av supermakterna som bär den största skulden är tämligen meningslöst. De har stor skuld båda. Vilka är då effekterna för Sveriges del av en lokalisering i Västeuropa av dessa nya vapen? Ja, som för alla andra europeiska länder både inom 185 Warszawapakten och inom NATO innebär lokaliseringen större otrygghet för människorna. Det är ett av resultaten. Det är också uppenbart att kryssningsrobotar mot t.ex. Murmanskbasen kommer att gå över svenskt och finländskt territorium. Ett annat resultat kan vara en skärpning av det politiska läget i Europa, en ökad spänning och en minskad säkerhet — en ökad misstro mellan supermakterna. Det är helt enkelt fråga om en upprustning, som i sin tur enligt vad Sovjetunionen säger kan innebära motåtgärder i form av ytterligare upprustning från dess sida. Den finske presidenten Kekkonen tog 1978 upp frågan om kryssningsrobotar. Han menade att i en konflikt mellan stater kan neutrala länders luftrum komma att användas, och han frågade vad det skulle innebära för Finland och Sverige. Jurij Kommissarov har aktualiserat detta spörsmål i en finsk politisk veckotidning, Suomen Kuvalehti. Här måste med skärpa sägas från svensk sida att den alliansfrihet i fred och den neutralitet i krig som vi är eniga om i vårt land skall vi med kraft hävda i en konfliktsituation. Men hur klarar vi kryssningsrobotar över vårt territorium? Vi kan aldrig få ett så starkt luftförsvar att vi kan skjuta ned dem. Och vill vi förresten skjuta ned kärnkraftsrobotar över vårt land, med allt vad det skulle innebära? Sovjetunionen har satt in stor kraft för att skapa opinion och för att motverka NATO-beslutet nästa vecka. Warszawapaktens försvarsministrar har varit samlade, och paktens utrikesministrar har just i dagarna avslutat ett möte i Berlin med en uppmaning till NATO-pakten att uppskjuta beslutet och gå in i förhandlingar. Artiklar, tal och besök har avlöst varandra. Den intervju som Isvestija gjorde med mig i dag om nedrustningsfrågor kanske också kan visa att man arbetar på många plan och på många sätt. När DDR firade 30-årsjubileum meddelade Sovjetunionens president Bresjnev att de sovjetiska styrkorna i DDR skulle reduceras med 20 000 soldater och 1 000 stridsvagnar. Ett annat tänkbart led i avspänningen var att man inom ramen för ESK skulle försöka nå överenskommelser om tidigare föranmälan av manövrar samt att man skulle sänka gränsen, som nu ligger vid 25 000 man. Det kan vara skäl att konstatera att reduktionen på 20 000 man är marginell och inte innebär någon minskning av de totala styrkorna inom Warszawapakten. Det är endast fråga om omplacering från DDR till sovjetiskt territorium. Men i nedrustningssammanhang är vi inte bortskämda med stora rörelser framåt. Också om det bara är lillfingret som räcks fram bör den situationen utnyttjas på ett klokt sätt. Utrikesministern uttalade också i FN att Bresjnevs uttalande var ”most interesting”, och jag menar att det kan medverka till att underlätta kommande förhandlingar. Vad kommer då att hända beträffande de nya NATO-vapnen och deras stationering? Det är klart att Förbundsrepubliken och — som jag har uppfattat det — Storbritannien säger ja till stationering på sina territorier av dessa vapen. Belgien torde också vara positivt, liksom Italien. Vi informerades av radion det var väl dels statsministrar, dels en utrikesminister — har rest till USA för Fredagen den att plädera för ett uppskjutande av NATO-beslutet på sex månader, så att 7 december 1979 förhandlingar skulle kunna äga rum med Sovjetunionen, eller rättare sagt med Warszawapakten. Inom parentes vill jag säga att det ju inte alls är fråga om lokalisering av kärnvapen på norskt och danskt område i fredstid — det är ju inte tillåtet. Dessa tre NATO-länder är kritiska mot att ett beslut fattas nu utan föregående förhandlingar. I morse fick vi också veta genom nyheterna att Hollands parlament har sagt nej till NATO-programmet. Det tycker jag är mycket intressant, och det innebär onekligen en öppning i det låsta läget, en öppning som vi faktiskt borde utnyttja — om jag får säga så — från svensk sida. Sovjetunionens utrikesminister Gromyko har vid besök i Bonn helt nyligen sammanträffat med utrikesminister Genscher. Vid presskonferensen uttalade Gromyko att Sovjet inte var berett att förhandla om medeldistansrobotarna om NATO tog sitt beslut i november. Det är naturligtvis tänkbart och troligt att detta kan fördröja förhandlingarna. Men en sak tycker jag för min del är klar. Skulle NATO-pakten säga ja till förhandlingar innan beslut fattas om de nya vapnens stationering, så skulle det vara utomordentligt värdefullt. Förhandlingarna skulle kunna komma i gång snabbt, och supermakterna skulle ha stor press på sig att försöka utnyttja ett moratorium och försöka visa god vilja till nedrustning och avspänning. I själva förhandlingsarbetet ligger också möjligheter till ökade kontakter, ökat samarbete och på sikt även ökad tilltro till varandra. Om NATO-pakten uppskjuter beslutet borde också krav kunna ställas att Sovjetunionen fryser ner ytterligare utplaceringar av SS-20. Men den stora, viktiga frågan här i dag är: Vad gör Sverige nu i den uppkomna situationen? Utrikesministern har i sitt FN-tal tagit upp satsningen på nya kärnvapen och kritiserat den. Det är bra. Jag delar också utrikesministerns uppfattning när det gäller vikten av en snabb ratificering av SALT II-avtalet och vikten av ett fullständigt provstopp. Jag har vidare förhoppningar att MBFR, dvs. truppreduktionsförhandlingarna, snart skall kunna visa resultat och att vi också skall lyckas bygga vidare på förtroendeskapande åtgärder inom ramen för den europeiska säkerhetskonferensen. Men frågan återstår: Vad gör vi från Sveriges sida inför NATO-beslutet nästa vecka? Jag har funderat väldigt mycket på detta. Skulle ett svenskt uttalande innebära att vi på ett olämpligt sätt klampade in i våra nordiska bröders säkerhetspolitik? Jag kan inte se det på det viset, därför att det är en fråga om mångas säkerhet — och en fråga om upprustning. Och då brukar vi från Sverige säga vad vi tycker och tänker. Jag skulle önska — och jag vädjar till utrikesminister Ullsten om det — att den svenska regeringen som ett led i vårt nedrustningsarbete uttalar vikten av förhandlingar mellan Warszawaoch NATO-pakterna innan beslut fattas om 187 stationering av nya, hotfulla vapen i Europa. Jag tycker det vore att fullfölja vårt ansvar och engagemang när det gäller nedrustningsfrågorna. Jag upplever också att ett sådant uttalande skulle vara ett stöd för alla våra nordiska bröder. Inte minst mot bakgrund av det holländska parlamentets ställningstagande i går, som ändå ger vissa förhoppningar och öppnar en dörr, tycker jag att vi borde gå in med stöd och göra vad vi kan. Den passivitet som Sverige just nu ådagalägger tycker jag är beklaglig och svår att acceptera. Jag vill fråga om utrikesministern vill medverka till att regeringen gör ett uttalande i denna fråga.

Fru talman! Låt mig först instämma i Gunnel Jonängs anförande. Vansinnet när det gäller militära rustningar fortsätter. Allt större personella och ekonomiska resurser undandras från positiva utvecklingsområden till följd av kapprustningen. Fattigdomen blir större och hoten mot våra liv och vår hälsa och miljön blir större för varje dag som går, när denna vanvettiga utveckling rusar vidare. Det måste betecknas som vanvett och vansinne att supermakterna, trots att de redan förfogar över överdödningskapacitet, ändå fortsätter såväl den kvantitativa som den kvalitativa utvecklingen på kärnvapenområdet. Det borde ha stått klart för alla sedan länge att överlägsenhet från den ena parten är skäligen meningslös i ett läge där båda de dominerande parterna flerfaldigt kan förgöra varandra och hota civilisationen i dess helhet. Som Alva Myrdal sagt, måste vi konstatera att världens länder nu sysslar med att till snabbt ökande kostnader köpa sig en än sämre trygghet. Det aktuella skeende som diskuteras i dagens debatt är ett nytt steg i denna utveckling, och Sverige måste med kraft agera för att söka hindra att det utvecklas till än större risk för folkmord i Europa. Neutrala stater kan inte vara passiva. Det gäller mänsklighetens kollektiva säkerhet, och frågan om kryssningsrobotar och deras motsvarigheter kan inte isoleras till en fråga för världens två dominerande militärallianser. Än mindre kan den naturligtvis isoleras till en fråga för de två supermakterna i dessa allianser, Sovjetunionen och USA. Kärnvapnen är koncentrerade till Europa. Detsamma gäller det hot som dessa utgör mot liv, hälsa och miljö. Jag delar helt utrikesministerns uppfattning när det gäller nödvändigheten av att den utveckling som riskerar orsaka sänkning av kärnvapentröskeln måste brytas. Detsamma gäller självklart också kravet på att processen som syftar till rustningsbegränsningar måste inkludera alla kärnvapentyper. Ju snabbare SALT II-avtalet ratificeras och SALT III-förhandlingar kan komma i gång, förhandlingar som också inkluderar Europabaserade kärnvapen, desto bättre är det för fredens sak. Ett fullständigt provstopp på kärnvapenområdet är oerhört viktigt, inte minst för att söka begränsa den Målet måste vara att åstadkomma faktiska minskningar av kärnvapenar Fredagen den senalerna i Europa. En förutsättning för detta är naturligtvis att nedrust 7 december 1979 ningsprocessen är ömsesidig. Båda parter är ansvariga för utvecklingen, vilket logiskt innebär att ingen av sidorna kan frita sig från ansvar. Om regeringens Att jämsides med nedskärningar av kärnvapnen också söka få till stånd syn på den militära truppreduktioner i fråga om den konventionella militärapparaten är en — upprustningen i förutsättning för framgång och säkerhetspolitisk stabilitet. Den plan för utökade förtroendeskapande åtgärder som nu bereds från svensk sida inför ESK-förhandlingarna är ett viktigt inslag i den avspänningsprocess vi så väl behöver för att öka chanserna till verklig nedrustning. Samtidigt borde supermakterna förstå att möjligheterna till avspänning och utveckling av positiva fredliga relationer försämras genom denna upprustning. Risken är stor för att misstron efter ett beslut om att lägga ut kryssningsrobotar hos de stående trupperna föder en förgiftad storpolitisk atmosfär som allvarligt minskar möjligheterna till framgång vid ESK förhandlingarna i Madrid. Fru talman! Vi får inte nöja oss med att oroas och beklaga den aktuella utvecklingen på kärnvapenområdet. Denna hotar den kollektiva säkerheten och tryggheten för alla människor i Europa. Också våra egna säkerhetspolitiska intressen fordrar aktivitet, eftersom kryssningsrobotarnas existens såväl i fredstid och så kallad skymningstid som krigstid kan sätta vår förmåga att hävda neutraliteten i fråga på ett sätt som ändrar förutsättningarna i hela norra Europa. Det initiativ som just nu bl.a. resulterar i aktivitet från flera europeiska regeringars sida och som syftar till ett moratorium för att ge rådrum för överläggningar militärallianserna emellan måste ges ett kraftfullt stöd från svensk sida. Om Sverige kan bidra till att åstadkomma en förhandlingsöppning som löser upp hårt åtdragna prestigeknutar på något sätt, bör den möjligheten utnyttjas. Fru talman! Den aktuella utvecklingen — kryssningsrobotar m.m. — hotar hela Europas folk. Den hotar såväl de länder som är knutna till militärallianser i Europa som alliansfria stater. Sveriges folk har därför rätt att ställa krav på militärallianserna. Ett stopp för kryssningsrobotar och ömsesidiga nedrustningar med målet att totalt frigöra Europa från atombomber ligger i allas vårt intresse. Låt oss ställa dessa krav, hur avlägset det sistnämnda än kan te sig. Det är på trots mot alla nedrustningsförhandlingar och tvärt emot allt förnuft länder och allianser köper sig ökad otrygghet till allt högre kostnader.

Fru talman! Lars Werner påminde om att världen i dag satsar 2000 miljarder kronor varje år på rustningar. Dess värre är Lars Werners siffra alldeles riktig. Detta kan jämföras med, såsom jag tror att Lars Werner också gjorde, vad världens länder i samarbete lyckats åstadkomma för att hjälpa de fattiga folken ur deras misär — summan av dessa hjälpinsatser motsvarar inte 189 mer än en månads rustningsutgifter. Det är alldeles klart att det här är ett enormt slöseri med resurser, som används på det minst meningsfulla och mest destruktiva sätt som man kan tänka sig. Det är också, precis som Lars Werner sade, en upprustning som för varje dag innebär ett ökat hot och som vi därför har anledning att vara kritiska mot. Det finns också en opinion här i Sverige, liksom i alla andra länder där opinioner tillåts komma till uttryck, mot det här rustningsvansinnet. Det är därför ganska naturligt att det uppstått en livlig debatt i de demokratier som ingår i den atlantiska försvarsgemenskapen och i de andra länder för vilka stormakternas försvarspolitik har betydelse. Lars Werner var missnöjd med att jag inte mera direkt svarade på hans fråga om kryssningsroboten. Låt mig säga att jag upplever de planer som nu finns i NATO som olyckliga, därför att de är ett led i en process mot ökad kapprustning. På senare tid har vi haft flera sådana här debatter. De har aktualiserats just av beslut eller av planer på vapenområdet som blivit kända. Detta var fallet när det gällde neutronvapnet, och vi hade en sådan debatt om den sovjetiska utbyggnaden av kärnvapenbärare av typ SS-20. Nu har vi åter en debatt om NATO:s planer på en förstärkning av kapaciteten när det gäller medeldistansvapnen. I samband med diskussionen om neutronbomben uttryckte den svenska regeringen oro för det nya led i kärnvapenkapprustningen, som det sovjetiska införandet av de s.k. SS-20-robotarna innebar. Vi gjorde det därför att vi såg detta som ett led i kapprustningsprocessen. Varje steg i kapprustningsprocessen från den ena sidan har lett till nya åtgärder från den andra sidan. Vad som på den ena sidan ses som en nödvändig reaktion till skydd mot den andra sidans åtgärder uppfattas av denna som ett nytt hot, som kräver nya motåtgärder. De aktuella NATO-planerna är ett nytt led i den här utvecklingen.

Det är klart att detta inte, vilket jag redan har varit inne på, bara kan anses ha intresse för de länder som ingår i de försvarsallianser där besluten skall fattas. De har också betydelse för Sverige och för svensk säkerhet. Får jag här inpassningsvis till Gunnel Jonäng säga att vi från svensk sida naturligtvis måste se till att vi har ett eget försvar som ger oss möjlighet att på den nivå och med de medel som krävs bemöta kränkningar av den svenska suveräniteten. Den politiken måste naturligtvis gälla oberoende av med vilka vapen som vi hotas. Det är, fru talman, med insikter om det riskabla i den upprustningsprocess som pågår som vi bedriver vår politik. Och jag vill påstå att vi gör det ganska aktivt. Jag tror rent av att vi kan få erkännande för den saken från de allra flesta länder.

Fredagen den Vi gör det också genom en aktivitet på nedrustningens område som jag tror 7 december 1979 har vunnit respekt.

De förtroendeskapande åtgärderna kan vara av olika slag. Som exempel kan nämnas att man talar om för varandra när manövrar av en viss omfattning äger rum och att man i övrigt håller varandra underrättade om vad som sker på det militära området. Ofta är det ju misstänksamhet beträffande den andra partens planer som gör att åtgärder vidtas som hade varit onödiga med bättre kunskaper. Jag känner alltså inte att det finns någon anledning att regeringen skall ta åt sig av den kritik för att vara passiv som Lars Werner riktar mot den. Lars Werner sade, och jag tror att möjligen Gunnel Jonäng också gjorde det, att vi inte bara kan göra dessa uttalanden, inte bara kan vara aktiva på de nedrustningskonferenser och i de andra internationella sammanhang, där vi agerar utan att vi också måste handla. Men det är faktiskt genom just dessa aktiviteter som Sverige, såsom stående utanför de militärallianserna, kan handla. Fru talman! Vi har noterat att flera NATO-länder genom sina ställningstaganden har understrukit behovet av att förhandlingar kommer till stånd mellan NATO-sidan och Warszawapaktsidan. Det har gällt det norska, det danska och i hög grad det holländska ställningstagandet. Det är klart att vi har all anledning att notera detta med tillfredsställelse. Jag hoppas att det uttalande från regeringens sida som Gunnel Jonäng efterlyste därmed också är gjort. Självfallet hoppas vi att man från NATO:s sida skall agera på sådant sätt att dessa förhandlingar underlättas. Får jag till sist, fru talman, säga att jag för min del inte drar de säkra slutsatser om karaktären på den nuvarande militärbalansen i Europa som Lars Werner gör. Den enda slutsats jag vill dra är att det är upptrappningsprocessen som sådan vi nu måste hejda.

Fru talman! Lars Werner konstaterade att jag instämde i vpk:s kritik. Det är väl kanske inte riktigt så det förhåller sig, utan jag har formulerat min personliga syn på hela den här problematiken. Däremot kan jag instämma i det Lars Werner sade när det gäller vikten av att de små länderna tar sitt ansvar.

Det är också detta som vi från svensk sida gör i så många sammanhang. Både Anders Ljunggren och jag menade att om vi får kryssningsrobotar utplacerade runt omkring våra gränser, så kan det bli svårt för Sverige att hävda sin neutralitet. Ola Ullsten sade då att vi måste ha ett eget försvar som kan möta alla kränkningar av vår neutralitet, oavsett vilka vapen som används. Jag skall inte vara kategorisk på den här punkten, men jag undrar om det verkligen är så lätt — också om man har ett starkt försvar — att försvara sig just mot kryssningsrobotar. Det skulle ju kunna uppstå enorma skador, om de sköts ned över svenskt territorium — om det nu över huvud taget är möjligt att träffa dem. Ola Ullsten har sagt att NATO:s planer är olyckliga. De är ett led i en 193 process för ökad upprustning. Han har också sagt att Sverige understryker vikten av förhandlingar. Jag tycker ändå inte att utrikesministerns svar är så tillfredsställande. I den nuvarande situationen har vårt land en fantastisk möjlighet att dels gå in och stödja våra nordiska bröder, dels att med kraft säga att det inte bör fattas något NATO-beslut nästa vecka. Sätt i stället i gång med förhandlingar och se vad som kan åstadkommas den vägen. Om den svenska regeringen agerade på det sättet skulle det vara att fullfölja våra traditioner i fråga om aktivt utrikespolitiskt handlande och när det gäller den aktivitet som vi alltid brukar utveckla i alla upprustningsoch nedrustningssammanhang. Jag vill upprepa att, även om utrikesministern här har gått oss litet till mötes, finner jag det inte helt tillfredsställande. Jag tror att en klarare och rakare deklaration från svensk sida verkligen skulle kunna ha stor betydelse i den här situationen.

Fru talman! Gunnel Jonäng citerade vad jag sagt om de aktuella planerna. Jag hoppas att hon korrekt uppfattade vad jag sade. Enligt min mening är planerna olyckliga, eftersom de är, som jag tillade, ett led i en process som innebär upprustning. Beträffande Gunnel Jonängs uttalande om vår tradition att stödja de nordiska grannländerna tror jag att hon kan känna sig helt trygg. Vår attityd i säkerhetspolitiska frågor när det gäller de nordiska länderna är i dag densamma som den alltid har varit. Den bygger i hög grad på att Sverige har fullt förtroende för deras sätt att utforma sin säkerhetspolitik. Lars Werner kom tillbaka till sin tanke att det inte räcker med att jag står här och uttalar min oro — jag måste handla, uppenbarligen på fläcken.

Som jag påpekade driver vi också med stor intensitet, inom ramen för det europeiska säkerhetsarbetet, förslagen om s.k. förtroendeskapande åtgärder, som jag tror tillhör just de områden där ett land som Sverige kan göra nytta.

Men det tillhör trots allt, Lars Werner, den här verksamhetens betingelser att man inte särskilt snabbt når några stora resultat. I själva verket kan vi alla konstatera att resultaten på nedrustningsområdet mer eller mindre uteblivit eller i varje fall varit ytterst blygsamma. Men vi tänker fortsätta oförtrutet den väg som vi valt, och som bygger på den möjligen fåfänga tron att det internationella opinionstrycket skall förmå Nr 47 stormakterna att ta sitt förnuft till fånga. Fredagen den Jag kan inte underlåta att i dag hälsa också Lars Werner välkommen iden 7 december 1979 krets av politiker som deltar i den här opinionsbildninger. I varje fall när det gällde debatten kring de sovjetiska SS-20-robotarna saknade vi både Lars Werner och så hans partikamrater. Men det är möjligt att det blir en ändring i det avseendet i fortsättningen, och den hälsar vi i så fall med stor tillfredsställelse.

Fru talman! Det kanske finns anledning att påminna om vad denna debatt egentligen handlar om. Den handlar om att den ena försvarspakten, Warszawapakten, har infört ett robotsystem som av den andra parten har uppfattats som att man förbättrar sitt vapensystem. Detta har utlöst de planer som nu är aktuella. Man svarar på det sätt som man alltid gjort, inte bara under efterkrigsperioden utan sedan mycket lång tid tillbaka. Den svenska positionen har nu liksom tidigare varit att inför alla sådana planer och inför varje beslut med anledning av sådana beklaga att upprustningsspiralen fortsätter att vrida sig. Däremot har vi inte alltid på det sätt som Lars Werner förväntar sig av oss gått in och kategoriskt hävdat någon åsikt om styrkebalansen som sådan. Vi har nu nöjt oss med att varna för att det förestående NATO-beslutet kan innebära ett nytt led i denna process. Vi har också understrukit den önskan som uttalats från NATO-ledningen och från de berörda medlemsländerna, nämligen att det skall komma till stånd förhandlingar mellan Warszawapakten och NATO om medeldistansvapen. Vi bör kanske också i sammanhanget notera att det när vi talar om SS-20-robotarna är fråga om redan installerade robotar. När vi talar om Pershingrobotarna och kryssningsrobotarna handlar det om system som är under utveckling. Det kommer att ta lång tid innan de kan bli installerade. Det finns därför tid för förhandlingar. Det är min och regeringens bestämda förhoppning, Gunnel Jonäng, att man skall ta vara på det intresse för förhandlingar som nu finns. Det gäller både de förhandlingar som sedan länge pågått i Wien och förhandlingar om de vapen som inte är inkluderade i dessa s.k. MBFR-samtal. Jag kan inte se, fru Jonäng, att Sverige har något annat medel att tillgå än att just uttala förhoppningen om att de här förhandlingarna kan komma till stånd. Dess Nr 47 värre ligger det inte inom våra möjligheter att fatta beslut som får någon Fredagen den verkan i det avseendet, vilket kanske både Lars Werner och Gunnel Jonäng 7 december 1979 till sist ändå inser. Vad sedan gäller den fråga som Lars Werner tagit upp och som handlar om transiteringen av robotar över svenskt luftrum utgår den svenska regeringen självfallet ifrån att andra länder skall respektera det svenska territoriet. Jag kan inte se att det skulle ligga i något av de här paktländernas intresse att vidta åtgärder på det försvarspolitiska området som skulle förändra den s.k. nordiska balansen och därmed rubba styrkeförhållandena i den här delen av Europa. Det finns rimligen inte något intresse hos någondera sidan att vidta sådana åtgärder. Därför har jag litet svårt att förstå varför Lars Werner här försöker piska upp en stämning som förutsätts bygga på att ett sådant intresse skulle finnas. Jag tror inte att Lars Werner sitter inne med sådana informationer att han i det här avseendet har anledning att dra några andra slutsatser än dem som jag har dragit — i varje fall vill jag gärna hoppas att det förhåller sig på det sättet.

Så gjorde vi t.ex. när SALT II-avtalet skrevs under. Detta applåderades som ett framsteg när det gällde förhandlingar mellan stormakterna på vapenområdet. Men SALT II innebär också att man legitimerar användningen av just den typ av vapen som vi nu talar om, nämligen medeldistansroboten. Man kan f. ö. inte utesluta en förläggning som från den här speciella synpunkten rent av är mera riskabel än de nu aktuella NATO-planerna, en förläggning som innebär att det —i den mån vapnen skall användas i strid mellan de två supermakterna — finns större anledning att anta att de kommer att passera svenskt territorium.
Fru talman! Jag hade faktiskt inte tänkt begära ordet, men utrikesministern sade något som jag tycker att jag måste bemöta. Utrikesministern sade att det även sedan NATO-beslutet fattats nästa vecka finns utrymme för förhandlingar. Jag tycker att det faktiskt är en väldigt stor skillnad mellan förhandlingar före ett beslut och förhandlingar efter ett beslut. Jag uppfattade nog utrikesministerns tidigare inlägg så, att man från svenskt håll betonat vikten av förhandlingar före ett beslut. Men nu säger alltså utrikesministern klart och entydigt att även sedan beslutet fattats kan det bli förhandlingar. Jag tycker detta är ledsamt, för som jag ser det är det utomordentligt viktigt med förhandlingar före ett beslut. Man kan då, som flera NATO-länder önskar, få till stånd ett moratorium, och under tiden fram till beslutet kan man föra förhandlingar. Det säger sig självt att förhandlingar 197 före ett beslut är mycket mer positiva och värdefulla. Sådana förhandlingar kan, som jag ser det, lättare ge resultat. Om man skall förhandla sedan beslutet inom NATO nästa vecka är fattat, måste det ske i en psykologiskt försämrad situation. Det blir då mycket svårare att åstadkomma resultat. Jag blev faktiskt litet besviken över utrikesministerns uttalande på den här punkten. Det som är viktigt för oss på svensk sida är att förhandlingarna hålls innan beslutet fattas och att beslutet därmed kan uppskjutas och man kan få det moratorium som flera NATO-länder önskar.

Fru talman! Jag tycker det är bra att utrikesministern klargör att det är viktigt att få till stånd förhandlingar innan beslut har fattats om införande av kryssningsrobotar. Samtidigt är det självklart att förhandlingar måste föras så länge det finns kärnvapen, så länge kapprustningarna fortsätter. Man måste emellertid se ytterst allvarligt på kryssningsrobotarna. De kan vara och är troligen ett första steg mot att den ena supermakten skall få en total förstaslagsförmåga. Det skulle innebära det kanske allvarligaste steget i utvecklingen över huvud taget sedan vi fick kärnvapen. Möjligheterna för USA att nå en förstärkt styrkeposition i förhandlingarna genom att först ta beslut om införande och utläggning av kryssningsrobotar och därefter föra förhandlingar är en illusion, så länge båda sidor har överdödningskapacitet flera gånger om.
Fru talman!

När Sovjetunionens utrikesminister Gromyko nyligen var i Bonn sade han på en presskonferens att om NATO fattade sitt beslut i december var 199 Sovjetunionen inte berett att förhandla om medeldistansrobotarna. Jag kan inte uttala mig om vad som ligger i Gromykos uttalande, och det är väl möjligt att ett NATO-beslut i varje fall kan fördröja förhandlingar. Därför vill jag bara än en gång upprepa att det är viktigt att man nu snabbt får i gång förhandlingar, att man försöker få till stånd ett moratorium och att man alltså uppskjuter beslutet. Jag är för min del helt övertygad om att det skulle vara den bästa jordmånen för att verkligen försöka åstadkomma en nedrustning i Europa.

Herr talman! I en interpellation om kreditkortens roll i samhällsekonomin har Hans Petersson i Hallstahammar ställt följande frågor till mig: 1. Vilken bedömning gör ekonomiministern av kreditkortens roll i samhällsekonomin? Till handelsministern har Rolf Andersson ställt frågan: Frågan har överlämnats till mig. Jag besvarar nu både interpellationen och frågan i ett sammanhang. Låt mig, herr talman, först förutskicka att jag kommer att bli ganska utförlig i detta svar. Det har förekommit så många missuppfattningar om förhållandena på kreditkortsmarknaden att det är motiverat. Man kan skilja mellan kontokort av tre typer, nämligen 2. Bankkort, som möjliggör kontantuttag från ett bankkonto som i och för sig kan förenas med bankkredit. Försöksverksamhet pågår med att koppla bankkort till butiksdataterminaler i syfte att möjliggöra deras användning för inköp utan mellanliggande kontantuttag. 3. Kreditkort, där skulden för köpta varor får betalas genom månadsvisa avbetalningar under en viss period, oftast ett till två år. Det finns i dag drygt 90 kreditkortssystem på den svenska marknaden. Av dessa är ca hälften exklusiva, dvs. kan användas endast hos ett företag eller en koncern. Närmare 40 är selektiva, dvs. kan användas inom en viss bransch eller inom visst geografiskt område. Endast fyra kreditkortssystem är generella, dvs. kan användas hos en mångfald säljföretag utan inbördes anknytning. Enligt uppgift beviljas ca 70-75 90 av konsumenternas kreditkortsansökningar. Prövningen av ansökningarna varierar mellan olika kreditföretag. Som riktmärke brukar emellertid gälla att sökandens taxerade inkomst bör uppgå till minst 40 000 kr. I ansökningsformulären frågas efter inkomst; aldrig efter skuldsättning. Vid prövningen inhämtar företaget kreditupplysning som innehåller uppgifter om eventuella betalningsanmärkningar under de senaste åren. Det finns inget som hindrar att en person innehar flera kort. Som regel beviljas en högsta kreditgräns på en tiondel av årsinkomsten. Återbetalningen sker vanligen med mellan en tiondel och en tjugondel av löpande skuldsaldo inkl. ränta och avgifter varje månad. Den effektiva årsräntan ligger i dag mellan 21 och 25 4 för flertalet kreditkort inkl. den aviseringsavgift på 3-7 kr. per kontouttag som uttages för vissa men inte alla kreditkort. Kreditkortsmarknaden växer snabbt i vårt land. Oavsett vilka mått man vill anföra på marknadens storlek, såsom branschens omsättning, storleken av utestående krediter, antalet detaljister där man kan handla med kreditkort eller antalet öppnade kreditkonton, finner man att kreditkortsmarknaden ökat väsentligt och i vissa avseenden flerdubblats under 1970-talet och att tillväxten gått allt snabbare under de senaste åren. Detta är inget unikt utvecklingsförlopp i och för sig. Tvärtom är det vanliga mönstret för nya konsumenttjänster och konsumentvaror att de efter ett trevande inledningsskede får en spridning i snabb och ökande takt bland de vanligaste konsumentgrupperna. Eftersom antalet öppnade kreditkonton och butiksföretag där kreditkort gäller alltjämt är litet i förhållande till befolkningsstrukturen och detaljhandeln i vårt land, är det troligt att kreditkorten kommer att fortsätta att expandera. Bland de drivkrafter som har betydelse för marknadens tillväxt vill jag särskilt peka på följande. Kreditkorten erbjuder ett bekvämt sätt för konsumenten att betala och samtidigt få kredit. Sedan en viss högsta kreditgräns avtalats mellan kontoinnehavaren och kreditkortsföretaget kan krediten disponeras i den takt som kunden själv avgör genom avbetalningar och nya inköp. Någon ny ansökan såsom vid de flesta slag av banklån och de traditionella avbetalningsköpen behövs inte för att åter disponera nedamorterat kreditbelopp. För detaljhandeln medför kreditkorten betydande rationaliseringar i betalningsrutiner och hanteringen av konsumtionskrediter. Genom att överlåta dessa till särskilda kreditkortsföretag avlastas butikerna en betungande fakturering och de kreditrisker som ofta följer med avbetalningshandeln. De stordriftsfördelar som ligger häri medför lägre kostnader för detaljhandeln och samhället som helhet. För den enskilde detaljisten eller affärskedjan är kreditkorten att betrakta som ett konkurrensmedel för att öka köptroheten och den egna omsättningen. Kreditkortens samhällsekonomiska roll gäller närmast frågan om deras betydelse på kreditmarknaden och för den privata konsumtionen. Kreditkortens andel av den totala utlåningen till hushållen har under 1977 och 1978 varit av storleksordningen drygt 2 920 — alltså av marginell betydelse för hushållen som grupp betraktad. Det kan vidare noteras att motsvarande procenttal för de traditionella avbetalningsköpen har minskat lika mycket som kreditkorten ökat. Konsumtionskrediter i olika former, dvs. kreditkort, avbetalningsköp och banklån, svarade under åren 1977-1978 för i genomsnitt ca 25 Jo av utlåningen till hushållen. Kreditkortens andel uppgår sålunda till knappt 10 26 av konsumtionskrediterna. Kreditkortsföretagen ingår bland de s.k. finansbolagen. År 1978 svarade de utestående kontokrediterna för ca 14 å 15 96 av finansbolagens utestående krediter inkl. kapitalvärdet av leasingobjekt. Enligt finansieringsbolagskommittén lånade företag med huvudsaklig inriktning på kontokortskrediter år 1976 upp medel till 43 90 från banker och 57 Jo från den s.k. grå kreditmarknaden och får således ses som en del av denna marknad. Stigande inflationstal och marginalskatter samt regleringarna av bankkrediterna under 1970-talet har medfört att den grå kreditgivningen vuxit. Jag vill erinra om att regeringen i våras lade proposition om en tillsynslag för finansbolagen, vilken f. n. behandlas av riksdagen. I början av nästa år kommer regeringen att ta ställning till hur och i vilken utsträckning finansbolagens verksamhet bör inordnas i den allmänna kreditoch penningpolitiken. Liksom för kreditmarknaden har kreditkorten mycket liten betydelse för den privata konsumtionen i dess helhet. Åren 1977 och 1978 svarade de för 0,3 20 av den totala privata konsumtionen. Om man lägger till avbetalningsköpen stiger andelen till knappt 0,5 26 — en andel som varit konstant sedan 1974. Med en fortsatt snabb expansion kommer kreditkorten givetvis att få större betydelse för konsumtionsutvecklingen. Det kan medföra att konsumtionen blir svårare att styra konjunkturmässigt. För dagen tyder det mesta emellertid på att storleken av kontokrediterna inte behöver inge någon oro i det samhällsekonomiska perspektivet. I det hänseendet blir det alltjämt främst den reala disponibelinkomsten som kommer att ha det avgörande inflytandet. Under 1970-talet har sparkvoten, dvs. den andel av hushållsinkomsterna som inte konsumeras, som bekant stigit mycket kraftigt. Betraktade ur den enskilde konsumentens synvinkel spelar kontokrediterna med hänsyn till lättillgängligheten sannolikt en relativt större roll för hushåll med lägre inkomster och sämre bankförbindelser. De har en utjämnande betydelse i fördelningen av konsumtionskrediterna, som det är angeläget att värna om. Kreditkortssystemet kan emellertid också, som både Hans Petersson och Rolf Andersson uttrycker farhågor för, leda till att enskilda försätter sig och sin familj i ekonomiska svårigheter. Uppgifter som inhämtats från branschen tyder dock på att betalningssvårigheterna är relativt ringa totalt sett. Kundförlusterna beräknades sålunda för år 1978 i genomsnitt ha uppgått till 0,5 Z6 av utestående krediter. Av totala antalet konton anmäldes 0,3 960 för betalningsföreläggande. Antalet utmätningar understeg 0,1 96. Antalet betalningsförelägganden och utmätningar har ökat långsammare än antalet konton. Man kan inte utesluta att statistiken underskattar förekomsten av ekonomiska trångmål, som ju kan yttra sig på andra sätt än som fångas in i denna redovisning. Det bör bli möjligt att göra en säkrare bedömning härav när konsumentverket är färdigt med sin nyligen tillkännagivna undersökning av kreditkortens föroch nackdelar ur konsumentsynpunkt. Sammanfattningsvis vill jag mot denna bakgrund besvara Hans Peterssons första fråga om kreditkortens roll i samhällsekonomin på följande sätt. Kreditkorten har trots en under de senaste åren mycket kraftig expansion ännu inte nått en omfattning som i någon betydande grad påverkat samhällsekonomin. Från överslagsvisa beräkningar över hur många hushåll eller konsumenter som ännu inte har kreditkort men som kan tänkas skaffa sådana bedömer jag dock att expansionen kommer att fortsätta. Kreditkortsmarknaden kan då få större betydelse för i första hand konsumtionens variationer och kreditströmmarnas fördelning. Hans Peterssons andra fråga gäller vilka åtgärder jag tänker vidta för att begränsa kreditkortens påstådda skadeverkningar på samhällsekonomin. Jag vill då erinra om att kreditköpskommittén i sitt förslag till konsumentkreditlag föreslog att regeringen skulle kunna meddela föreskrifter om kontantinsats som avvek från lagens bestämmelser, om det påkallades av särskilda förhållanden. Ett skäl härför var att regeringen borde ha möjlighet att använda föreskrifter om bl.a. kontantinsats vid kreditköp som ett ekonomisk-politiskt instrument. I propositionen med förslag till konsumentkreditlag förordade dock föredraganden i samråd med mig att möjligheten att i kreditpolitiskt syfte ge sådana föreskrifter om varor i allmänhet inte borde prövas i samband med tillkomsten av konsumentkreditlagen. Jag anser således att sådana föreskrifter i stället bör prövas i anslutning till den kreditpolitiska lagstiftningen. Som jag redan nämnt kommer regeringen i början av nästa år att ta ställning till frågan om hur och i vilken utsträckning finansbolagen bör inordnas i den allmänna kreditoch penningpolitiken. Regeringens avsikt är att i det sammanhanget också ta ställning till om behov föreligger att i stabiliseringseller kreditpolitiskt syfte ge särskilda föreskrifter för köp där betalning sker med kreditkort. I anledning av Hans Peterssons och Rolf Anderssons farhågor för att kreditkorten medför negativa sociala och ekonomiska verkningar för den enskilde vill jag framhålla att om sådana visar sig förekomma i oacceptabel omfattning kommer regeringen att vidta lämpliga åtgärder. I den mån de åtgärder som kan komma att vidtas av stabiliseringspolitiska skäl inte ger tillräckliga effekter också i detta avseende får givetvis konsumentpolitiskt inriktade insatser göras. Vilka dessa kan bli kan inte preciseras förrän vi fått bättre kunskaper om arten och omfattningen av de befarade skadeverkningarna.

För dem som har höga inkomster spelar det kanske inte så stor roll om de köper på kredit. De får ju varorna billigare än vad personer i vanliga inkomstlägen får. De kanske också kan låna i bank på ett bättre sätt. Detta måste i förlängningen betyda att en låginkomsttagare med kreditkort, som köper varorna dyrare, på det viset får råd att köpa mindre av nödvändighetsvaror. Det antagandet bygger jag på att det vanligtvis väl är någon form av kapitalvaror man köper med hjälp av kreditkortet. Då begränsar man ju samtidigt sina möjligheter att köpa basvaror som mat och kläder. Så nog spelar kreditkorten en större roll för låginkomsttagarna på det sättet — den saken är klar. Men det kanske inte var det ekonomiministern menade. Varför har då marknadsföringen — den drivkraft för utvecklingen som herr Bohman glömde att nämna — ökat så våldsamt? Jag skall ta några exempel på hur de här korten marknadsförs. Det står i en annons: ”ÖPPNA PS-KONTO” — det är två varuhus som gått samman för att lansera detta konto — ”PÅ EN KAFFERAST! Välkommen —-—-—. Vi behandlar ansökningen och gör i ordning Din kontobricka medan Du väntar. Under tiden bjuder vi på kaffe!” Ten annan annons, som gäller resor, står det: ”Res när du själv vill och inte när du råkar ha pengar.” Man kan alltså resa bort från sina bekymmer på kredit och komma hem till både bekymmer och ökade skulder. I annonser om det multinationella kort — så får man väl kalla det — som nyligen introducerats i Sverige, säger man: ”Du kan handla nästan vad du vill -=-—-. Du kan resa vart du vill. Du kan bo på hotell, äta och roa dig.” Men räntan blir förstås 21 90. Denna marknadsföring har naturligtvis stor betydelse för att dessa kort ökar i omfattning. Men varför ökar då marknadsföringen? Jo, förmodligen därför att det finns en massa kapital som letar efter lönsamma objekt att investera i. 43 Zo kommer från bankerna och 57 90 från den s.k. grå kreditmarknaden, som väl innehåller både det ena och det andra. Och här måste jag fråga herr Bohman: Hur kan det komma sig att det för en vanlig dödlig människa är kreditstopp i banken medan man över ett kreditkort kan få låna samma pengar? Det måste ju vara samma pengar eftersom bankerna Nr 48 nästan till hälften svarar för finansieringen av kreditkorten. Vad beror det på? Vore det inte bättre för den enskilde att kunna låna direkt i bank till ungefär halva räntan? ”Kreditkorten har trots en under de senaste åren mycket kraftig expansion ännu inte nått en omfattning som i någon betydande grad påverkat samhällsekonomin”, meddelas i svaret från ekonomiministern. I USA, som av borgerliga politiker ofta framhålls som ett föregångsland, har man tydligen problem med kreditkorten. Enligt en artikel i tidningen Folket har vanliga skötsamma familjer skaffat sig skulder som inte går att klara av, och man har tvingats skapa speciella institutioner som har till uppgift att reda ut familjernas tilltrasslade ekonomier. Enligt samma artikel — en intervju med en konsumentsekreterare — skall i dag 40 000 svenskar ha problem med sina kontokortsskulder. Siffran gäller förmodligen alla typer av kontokort, men den är illavarslande nog. Kännetecknande för den i vårt land förda politiken — vare sig det suttit socialdemokrater eller borgerliga vid makten — har ju varit att man satt en väldigt stor tilltro till marknadsekonomins utveckling. Man har varit ganska släpphänt. Risken är ju att man handlar på samma sätt när det gäller kreditmarknaden, att man låter kreditkortsjättarna slåss om kunderna genom en omfattande reklam som sedan betalas av kunderna själva, bl.a. genom skyhöga räntor och förstörd ekonomi med sociala problem som följd. Ekonomiministern säger att systemet med kreditkorten kan medföra att konsumtionen blir svårare att styra konjunkturmässigt, och det får man väl hålla med om. Han säger att för dagen tyder emellertid det mesta på att det alltjämt kommer att bli främst den reala disponibelinkomsten som kommer att ha det största inflytandet på samhällsekonomin. Men högränta och amorteringar måste väl ändå minska disponibelinkomsten? Här ligger en uppenbar fara för att människor i allt högre grad intecknar framtiden genom krediter som belastar de närmaste årens privatekonomi. I ett läge då det vore angeläget att släppa loss den privata konsumtionen — teoretiskt sett skulle det ju kunna förekomma, även om de senaste åren inneburit raka motsatsen — har folk ingen reell köpkraft att ta till, för den är uppbunden genom månadsvisa amorteringar och räntor för flera år framåt. Man intecknar alltså framtiden, vilket måste innebära en väldigt trög rörelse i ekonomin. Jag är säker på att man i år bland kreditkortsinnehavarna kan se en tydlig ökning av julhandeln och en motsvarande minskning av deras konsumtion halvåret därefter just på grund av att man intecknat framtiden på det här sättet. Folk får ju inte mera pengar i handen bara för att man har kredit, snarare tvärtom. Räntan tar ju en del av de pengar man äger. I avslutningen på sitt svar säger herr Bohman att regeringen kommer att ta ställning till frågan hur och i vilken omfattning finansbolagen bör inordnas i den allmänna kreditoch penningpolitiken. Man skall då också ta ställning till om behov föreligger att ge särskilda föreskrifter för köp genom 1 kreditkort, och det är bra. Regeringen kommer alltså i detta avseende att ”ta ställning”, som ekonomiministern uttrycker det. Men eftersom den här frågan har rönt ett stort allmänt intresse och eftersom den diskuteras mycket bland folk skulle jag vilja fråga efter ekonomiministerns uppfattning här. Vad anser herr Bohman om kreditkortens ökande omfattning? Finns det anledning att våra orolig eller är allt som det skall vara? Till sist vad gäller det första avsnittet i mitt anförande: Vilka är de ”lämpliga åtgärder” som kan komma att vidtas om man finner anledning därtill? Vilka åtgärder har alltså ekonomiministern i åtanke? I det andra avsnittet av mitt anförande, som har direkt anknytning till det svar jag fått av ekonomiministern, vill jag på ett par punkter peka på vad som kan bli följden av en ökad användning av kreditkorten. För någon tid sedan reste jag utomlands på semester. Före avresan fick jag upplysningar i banken om att jag endast fick ta med mig 6 000 kr. utomlands. När jag kom hem läste jag i en tidning att en känd advokat hade varit utomlands och att han hade handlat matsilver för 11 000 kr. som han av ”misstag” hade glömt att uppge i tullen. Inköpet hade enligt uppgift gjorts . med hjälp av ett kreditkort. Jag frågade då riksdagens upplysningstjänst hur man kan kontrollera om folk via ett oskyldigt kreditkort kan föra ut ett större belopp än det tillåtna på 6 000 kr. och fick till svar att man inte får ta ut mer pengar på kreditkortet än man får ha med sig i kontanter samt att kontroll sker via riksbanken, som varje månad får en lista över vilka personer som tagit ut mer än 1 000 dollar, ungefär 5 000 kr., för resor utomlands. Man får givetvis föra ut mer pengar om man kan bevisa att man varit på en affärsresa. Sådana är tydligen reglerna. Här vill jag fråga ekonomiministern: I vilken omfattning förekommer en sådan kontroll, och vad fordras för att jag skall kunna redovisa min utlandstripp som affärsresa? Och hur blir det, herr Bohman, om man har med sig både de 6 000 kr. i hundralappar som man lagligen får föra ut och ett kreditkort med 6 000 i kredit? Då utnyttjar man ju dubbelt så mycket pengar som man egentligen får föra ut. Risken att bli avslöjad antingen av riksbanken eller av tullen är verkligen minimal eftersom redovisningen sker via två kanaler. Vi behöver ju inte när vi kommer hem från utlandet deklarera införsel av valuta. Det här är naturligtvis småpotatis jämfört med vad som förs ut på annat sätt, buntat i dokumentportföljer eller via smarta faktureringar — men i alla fall. Hur ser då ekonomiministern på det här problemet? Något vill jag också beröra de sociala effekterna av denna lättillgängliga kreditgivning. För arbetare och tjänstemän i allmänhet som befinner sig i de vanliga inkomstlägena innebär en ökad skuldsättning — kanske gjord i ett ögonblick då man inte så välplanerat köpt en vara — ett allvarligt problem för handlingsfriheten. Hur skall en lönarbetare, uppbunden av årslånga krediter och med ständiga inbetalningar på flera hundra kronor i månaden, kunna ta strid för sina rättigheter? Hur skall han kunna gå ut i konflikt på arbetsmarknaden? Hur mottaglig är inte en över öronen skuldsatt person för t.ex. hot om Nr 48 lockout osv.? I ljuset av detta framstår det som obegripligt hur Konsum kunnat införa kreditkort som kan sätta medlemmen i en svår situation. En av drivkrafterna för grundandet av konsumentkooperationen var ju att man inte ville stå i skuld till byns handlare. Den ständiga boken med anteckningar om hur mycket man var skyldig var ju den tidens kreditkort. Då kunde man åtminstone böna och be att, om handlaren hade vilja och råd, få ytterligare kredit när det var svårt. Men nu kommer kronofogden — även om man står i skuld till sin egen förening. I det perspektivet är kreditkorten inom kooperationen ett steg tillbaka, samtidigt som det definitivt är en eftergift för den kapitalistiska konkurrensideologin: Köp nu — köp mera — köp här! Ett tredje problem som definitivt hör hemma på den sociala sidan och som belastar den alltför positiva bedömning som ekonomiministern i svaret gjorde för samhällsekonomins del är att man kan supa på kredit. Både kreditkort och betalkort — det är här de sistnämnda kommer in — kan som bekant användas på de flesta restauranger. Mången representation har passerat över de här kreditkorten. Det vet jag av egen erfarenhet. För personer med alkoholproblem — och det är många i dagens samhälle, där allt fler känner främlingskap, oro och hopplöshet; de flesta med alkoholproblem har inkomst och kan alltså ganska lätt få ett kreditkort — är detta kreditkort början till slutet. När man på restaurang annars kanske av en tom portmonnä — det är ju dyrt att supa på restaurang — skulle hindras från att dricka mera eller helt enkelt bli utkörd för att man inte kan betala för sig, lämnar kreditkortet en falsk frihet. Hur lätt är det inte att dricka litet finare sorter och bjuda litet runt för några tusen kronor en firandets kväll! Någon kreditrisk står ju inte restaurangen. Problemen kommer för den utblottade som druckit för mycket. För många kan kreditkorten bli inledningen till ett liv i drogberoende och elände. Den saken är klar. När man nu så högt och varmt talar för prishöjningar på alkohol som en alkoholpolitisk åtgärd — vi fick ju uppleva det för inte så länge sedan i kammaren när Gösta Bohmans regering höjde priserna — och när man allt oftare hör talas om motbok som ett medel för att begränsa alkoholförbrukningen, hur kan man då tillåta kreditkort med krediter om flera tusen på restauranger, som kan användas för alkoholkonsumtion? Vad anser ekonomiministern om detta? Kanske är det socialministerns bord. Men jag tycker att frågan borde belysas i det här sammanhanget, eftersom Gösta Bohman talat om kreditkortens betydelse för att ge samhället som helhet lägre kostnader.

Herr talman! Jag tackar ekonomiministern för ett utförligt och bra svar. Det kan kanske tyckas underligt att jag som bankman ställer en fråga om de sociala och ekonomiska effekterna av kreditkortsexpansionen, samtidigt som jag är i full färd med att distribuera nya kort. Låt mig då först få 13 deklarera att jag helt accepterar betalkorten och bankkorten, vilka gett oss rationella betalningsrutiner, gjort oss oberoende av bankernas öppettider OSV. Men kreditkorten oroar mig som bankman något av två skäl. Det första är att samtidigt som vi hårdhänt försöker styra bankernas kreditgivning bort från konsumtionssektorn — och det är verkligen hårdhänt i dag -— har vi nu fått en ny kreditform, där vi helt saknar möjlighet att påverka och styra. Troligen används större delen av dessa nya krediter för ändamål som vi i dag inte har anledning att prioritera. Skulle annat vara fallet, gick man säkerligen över banklånen. Det andra skälet är att vi redan börjar få in signaler om att kreditkorten kanske är för lättillgängliga för människor som inte kan planera sin ekonomi. I detta ligger en stor fara som vi inte lättvindigt får vifta bort med statistik över betalningsanmärkningar, särskilt ett år som detta då korten lanseras i stor skala. Viktigare är att vara lyhörd för de sociala nämnderna, som nu fått ett nytt problemområde, nämligen sanering av kreditkortsskulder. Låt oss heller inte glömma att kreditformen är mycket dyr och att vi som envisas med att göra rätt för oss genom kontant betalning får bära en stor del av kostnaderna för kreditkorten, vilket är orättvist. De åtgärder som ekonomiministern pekade på i slutet av svaret är bra. Jag hoppas bara att konsumentverket arbetar snabbt med sin undersökning.

Herr talman! Jag har anmält mig till den här debatten närmast därför att jag tillsammans med en del andra socialdemokrater i början av året avlämnade en motion i frågan. Vi insåg redan då allvaret i en alltför vildvuxen utveckling på kontokortsmarknaden från kreditpolitisk synpunkt och från konsumenternas synpunkt samt på grund av de sociala konsekvenser som kunde följa i kontokortens spår. Vi har ju här — som också ekonomiministern sagt — fått ytterligare en grå kreditmarknad, som står vid sidan om de reglerade penninginstituten. Därmed har vi fått ytterligare en osäkerhetsfaktor för statsmakternas penningoch kreditpolitik till alla de andra — budgetunderskott och mycket annat. Hans Petersson i Hallstahammar sade att det även under de socialdemokratiska regeringarnas tid-fanns en överdriven tro på marknadskrafterna. Men jag vill understryka att det då i alla fall var en ganska stor skillnad. I sådana här sammanhang hade vi ingripit, om det visat sig att korten förde med sig olyckliga konsekvenser. Det som man kan säga har kännetecknat utvecklingen under de senaste åren är väl att de fria marknadskrafterna fått breda ut sig verkligt fritt och skapa svårigheter för löntagare och konsumenter. Kontokortsmarknaden är inte minst ett uttryck för det. Årsförsäljningen via kontokort har närmast tredubblats sedan 1976. År 1978 passerade antalet kontokort miljonstrecket och är nu en bra bit däröver. Vi har därigenom fått en för den enskilde underlig lånemarknad. Det går i dag knappast för en villaägare t.ex. att låna så litet som 10 000 kr. till reparation av sin villa, men samme villaägare kan skaffa sig ett tiotal kontokort, som ger honom kreditutrymmen långt över 100 000 kr. Får vi en svångremspolitik, som ytterligare skapar problem här, blir det nästan omöjligt att låna i bank, och då blir kontokorten en desperat utveckling för många. Jag har hört att den motion som jag har avgivit nu äntligen har behandlats i näringsutskottet. Enligt vad jag hört har den borgerliga majoriteten där tyvärr gått emot tillsättandet av den utredning som vi önskar för en översyn av de sociala och ekonomiska konsekvenser, inte minst för de enskilda hushållen, som denna marknad kan innebära. Det finns nu ett hundratal olika kort. Många av dem är riktade till speciella inköpsställen, och de går därmed emot det allmänna konsumentpolitiska syftet att skapa medvetna konsumenter. Köpen blir därigenom inte de bästa inköpen, utan det blir ofta så att man gör dem där man har kontokort. Dessutom innebär kontokortssystemet höga räntekostnader, med räntor som för några år sedan betraktades som ockerräntor — 25-30 96 kan ju konsumenter vara tvungna att betala vid det här sättet att göra inköp. I varje fall när det gäller höginkomsttagarna blir det staten som får betala det mesta därav, eftersom räntorna är avdragsgilla i deklarationen. Det som jag, liksom Hans Petersson och Rolf Andersson, anser vara mycket betänkligt är hur kontokorten marknadsförs, nämligen som ett konkurrensmedel. Jag upptäckte en annons där en radiooch TV-firma sade: Om ni köper en anläggning för minst 1 200 kr. och öppnar ett konto, får ni 200 kr. kontant som hjälp till installationen. Det finns många andra otäcka exempel på detta. Här vill jag något kommentera vad Hans Petersson i Hallstahammar sade om kooperationen. Vi som står bakom den motion jag nämnde är aktiva kooperatörer. Vi har märkt att det på sina håll råder bristande kännedom om de kontoköp som förekommer inom kooperationen. Dessa har en mycket liten omfattning — endast 3 av de 200 kooperativa föreningarna i landet har infört kontokort, och kooperationen har mindre än 1 90 av kontokortsmarknaden. Det är också en väsentlig skillnad mellan kooperationens kontokort och andra. I och för sig kan man säga att kontokort kan vara ett praktiskt betalningsmedel, om de utnyttjas rätt. Utnyttjades kontokorten på det sätt som sker inom kooperationen skulle de inte innebära några större problem. I marknadsföringen för kooperationens kontokort understryker man att det bästa sättet är att handla kontant. Vidare sägs att kontoköpen skall gälla kapitalvaror. I sådana fall bör man i första hand använda låneköp, som är den billigaste kreditformen och som är att jämföra med bankkrediter. Sedan finns möjligheten till kontoköp, men kontot bör då användas som ett budgetkonto, vilket innebär att man regelbundet avsätter pengar på kontot. Man spar alltså på kontot och får då ränta. Man har vidare legitimationstvång inom kooperationen, något som polismyndigheterna nu kräver när det gäller kontokort. Man har en seriös kreditprövning. Det går inte till på det sätt som Hans Petersson nämnde när det gäller PS-konto. I min hemstad går det också så till när det gäller PS-konto att man tar en kopp kaffe medan man väntar, och sedan är kontokortet klart. Inom kooperationen har medlemmarna också ett insatskapital, och som regel är räntan 4 å 5 Yo lägre än för andra kontokort. Vidare har man ett system som inte drabbar kontantkunderna. Kooperationen gör här en insats för att sanera marknaden. Vi anser emellertid att det borde vara statsmakternas sak att göra det. Eftersom vi politiker dagligen uppmanas i pressen att göra någonting åt det här, vill jag instämma i den kör av frågor som riktats till ekonomiministern och fråga om det ändå inte finns anledning att redan nu vidta åtgärder i stället för att, som Gösta Bohman sade, vänta och se. Utvecklingen på kontokortsmarknaden är oroande. Vi har från sociala myndigheter fått en hel del rapporter om att det vid behov av saneringar ofta är kontokort som lett till problemen.

Herr talman! Får jag först till Hans Petersson i Hallstahammar säga att han naturligtvis har rätt att ställa hur utförliga och hur många frågor som helst i en interpellation. Om det är jag som blir föremål för en sådan interpellation kommer jag att göra mitt bästa för att besvara de frågorna. Men ställer man en fråga i en interpellation skall man sedan inte komma efteråt och ställa en massa andra frågor, som inte berörts i den utsprungliga interpellationen. Kom i så fall i stället tillbaka! Jag tyckte att jag svarade så utförligt som man över huvud taget kan begära — kanske litet för utförligt egentligen. Vad jag säger nu när jag ändå fortsätter den här debatten kan väl nästan betraktas som en upprepning av vad jag har sagt i mitt svar, om än med något andra ord. Den här interpellationen gäller alltså kreditkorten — inte betalkorten och inte de andra kontokorten. Vi bör hålla oss till ämnet, tycker jag. För 1979 finns det faktiskt inga siffror. Vi har en bra statistik här i landet, men vi har inte kunnat få fram några siffror beträffande utvecklingen. Jag delar Hans Peterssons och flera andras förmodan att antalet kreditkort växt rätt betydligt, inte minst på grund av den marknadsföring som jag personligen inte gillar — det vill jag gärna ha sagt. Men orsaken till att antalet kreditkort har växt är inte i första hand marknadsföringen av dem utan det förhållandet att dessa kort är bra och bekväma för konsumterna. De är faktiskt också förbilligande för detaljhandeln och därmed indirekt även för konsumenterna. Jag är personligen, som Hans Petersson torde veta, anhängare av ett fritt konsumtionsval. Jag tycker inte om förmynderi och pekpinnar, och jag tycker inte heller om att myndigheterna annat än när det verkligen finns starka skäl härför skall tala om för konsumenterna — de människor som väljer in oss här i riksdagen — hur de skall bete sig i livets alla skiften. Jag litar på att de i stor utsträckning själva skall kunna klara den frågan. Kontokrediten är strängt taget ett sparande i efterhand. Man köper i förväg och sparar efteråt. Den kampanj — det är faktiskt på sina håll fråga om en sådan —som nu bedrivs mot kreditkorten påminner osökt om den kampanj Nr 48 som en gång i tiden bedrevs mot avbetalningshandelr. Det är också belysande att samtidigt som antalet kreditkort ökat har avbetalningshandeln minskat. Kreditkorten har alltså i viss uträckning övertagit de uppgifter som avbetalningshandeln tidigare svarade för. Jag har nu sagt att vi skall följa utvecklingen. Så snart vi får klart för oss vilken omfattning kreditgivningen fått och om den verkligen medför de skadeverkningar som interpellanten befarar, får vi överväga vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Vi har både här i riksdagen och i regeringen ett ansvar som innebär att åtgärder inte får byggas enbart på gissningar och känslomässiga ställningstaganden. Vi måste se till att det finns ett ordentligt underlag för de åtgärder vi vidtar. Det är inte alldeles säkert att det för den grupp av människor som använder kreditkorten är bättre att låna i bank. Det är inte så att räntekostnaderna i bank — om man tar hänsyn till alla omständigheter — är bara hälften så stora som de kostnader som är förenade med kontokorten. I själva verket är skillnaderna mycket små. Vilka lämpliga åtgärder kan man då tänka sig? Ja, jag skall inte ge uttryck för några spekulationer, men jag kan, Hans Petersson, peka på de möjligheter som står till förfogande. Om finansbolagen förs in under den kreditpolitiska lagstiftningen, och något i den riktningen kommer väl att ske under våren, skulle åtgärder enligt denna lagstiftning kunna komma i fråga. Med hänsyn till denna lags utformning är dock möjligheterna härtill rätt begränsade. Man kan också tänka sig att regeringen av riksdagen skulle begära ett direkt bemyndigande att ingripa mot denna verksamhet, ungefärligen motsvarande det bemyndigande som vi har då det gäller avbetalningshandeln på bilar. Men det är inte något bra sätt att angripa sådana frågor — det är rätt besvärligt och passar inte in i det svenska rättssystemet — men naturligtvis är det genomförbart. En tredje väg som man kan gå men som bara kan användas om det visar sig föreligga konsumentpolitiska missförhållanden av social natur är att i konsumentkreditlagen ta bort det undantag som gäller för kreditkorten. Jag tror att Hans Petersson var med vid omröstningen när denna lag antogs i riksdagen, och såvitt jag minns fattades det beslutet enhälligt. Det skedde för inte så länge sedan. Det var alltså ingen som satte sig emot att man i denna lag skulle göra undantag när det gällde kreditkorten från de krav som ställs på kontantbetalning. Det pågår nu en undersökning inom konsumentverket, och man kan om den visar att det föreligger uppenbara sociala missförhållanden på detta område naturligtvis införa kontantinsatser även i detta sammanhang. Såvitt jag förstår — men på den punkten är jag litet tveksam — måste man i så fall dock gå tillbaka till riksdagen. Jag tror inte att konsumentverket har möjlighet att, sedan riksdagen har uttalat sig så klart som den en gång gjort, införa krav på en 20-procentig kontantinsats för den aktuella typen av transaktioner, utan att låta frågan gå tillbaka till riksdagen. Men jag medger 17 att jag är litet osäker på den punkten. I vad sedan gäller utförsel av valuta till utlandet är gränsen 6 000 kr. kontant inkl. konsumtion på kreditkort. Härvidlag uppkommer självfallet kontrollproblem, men det finns också gränser för hur mycket av kontroll vi vill ha när det gäller resande till utlandet. I somliga länder bygger man murar för att hindra folk från att resa, men vi har ju en annan och mer öppen syn på detta i vårt land. Dessutom förs det också in pengar i landet genom de kreditkort som utländska turister använder. Här som så ofta annars har varje sak två sidor. Och vi kan i varje fall vara överens om en sak: all frihet kan missbrukas. Vill man undvika missbruk får man väl då avskaffa friheten, och ett sådant krav är jag inte beredd att ställa mig bakom. Rolf Andersson uttalade sig som bankman och tyckte illa om kreditkorten därför att det var bättre att gå över bank. Men, Rolf Andersson, det finns i vårt öppna samhälle ingenting som hindrar att en säljare säljer på kredit. Den rätten finns i alla sammanhang. Avgörande för om man skall göra det är vilket förtroende man har för köparen, vilken kreditsäkerhet som köparen kan ställa upp. Det är alltså fråga om en subjektiv bedömning. Rika människor — för att använda en klyscha — har naturligtvis då lättare att få kredit än människor som inte har det så bra ställt ekonomiskt. Det andra skälet mot att lämna kredit är kostnaderna, för med kreditgivning är också förenade rätt betydande kostnader. Kreditkortens syfte är att ge både säkerhet och minskade kostnader. Man vet inte om kreditkorten totalt sett är dyrare än bankkrediter eller andra krediter — några undersökningar i det hänseendet har inte gjorts. I varje fall innebär kreditkorten ett förbilligande i många hänseenden. De leder till större säkerhet och skapar bättre rutiner, vilket också sänker kostnaderna. Roland Sundgren har liksom de övriga debattörerna utgått från — utan att ha någonting som styrker deras antaganden — att kreditkorten är fördyrande, att de leder till missförhållanden och att man därför bör vidta åtgärder, kreditpolitiska eller socialt betingade. Och jag svarar: Vi vet inte om dessa missförhållanden föreligger. Inte minst här i riksdagen är det åtskilliga inom samtliga partier som klagar över att vi har för mycket byråkrati i vårt samhälle, att vi har för mycket av förmynderskap, för mycket av regleringar. Mot den bakgrunden är det ett rätt anspråkslöst krav att man skall veta vad man gör innan man ytterligare låser människornas handlande. Kontentan av mitt svar är alltså att vi studerar frågan för att få ett bättre underlag. När vi har ett tillräckligt bra underlag skall vi ta ställning till vilka åtgärder som kan bli nödvändiga för att angripa de eventuella olägenheter eller missförhållanden som utredningarna kan ådagalägga. Om det alltså visar sig att kreditkorten medför missförhållanden och olägenheter, samhällsekonomiskt och konsumentpolitiskt, kommer vi att vidta erforderliga åtgärder.

Herr talman! Jag tackar ekonomiministern för att han ytterligare utvecklade sina ståndpunkter i denna fråga. Men han skall inte bli irriterad på mig för att jag ställde några följdfrågor — de var baserade på det svar som Nr 48 Gösta Bohman gav. Han sade att för samhället i stort minskar kostnaderna Måndagen den genom kreditkortssystemet — det är rationellt, bra och bekvämt. Men då 10 december 1979 menar han alltså för affärsvärlden. Han tar inte in det samhällsekonomiska perspektivet, han gör inte ens en bedömning av det utan håller sig till de rent ekonomiska argumenten när det gäller hanteringen av krediterna. Men talar man om samhället i stort måste man ta med även de sociala konsekvenserna. Dit hör en sned och felaktig konsumtion, sociala problem osv. Gösta Bohman var också litet irriterad över att det fördes en kampanj mot kreditkorten. Det är väl ingenting att vara irriterad över — det är människors rätt att föra opinionskrig mot marknadsföring och liknande, att ta till de motmedel de har. Och om jag tolkar Gösta Bohman rätt var han också negativ till den reklam som förs för kontokorten. Är man negativ till reklamen för kontokorten, bör man väl inte bli irriterad över att andra propagerar mot dem. Gösta Bohman borde i stället stödja dem som propagerar emot — det vore logiskt. Gösta Bohman talade om frihet. Jag skall inte gå in på hans uttalanden om olika länder i Europa. Men jag skulle i och för sig kunna göra det — var så säker på det! Friheten att konsumera snett, att supa ihjäl sig, att inteckna framtiden — det är inte mycket till frihet! Jag tycker att man bör se upp med vad som händer. Det säger Gösta Bohman också att man skall göra genom olika utredningar. Men så enkelt är det inte att allting är bra med det. Och jag tolkar Gösta Bohmans inlägg så, att han också är oroad över utvecklingen. Varför då i all världen bli så upprörd över att jag tar upp några av konsekvenserna? Gösta Bohman säger att kontokortssystemet minskar kostnaderna och är rationellt och bra. Men för vem minskar den här kreditgivningen kostnaderna? Inte minskar den väl kostnaderna för en låginkomsttagare som inte får lån i bank utan måste låna till dubbelt så hög ränta över ett kreditkort? Han kaninte göra det ränteavdrag som Gösta Bohman och jag kan göra. Vi skulle säkert kunna tjäna på att gå över ett kreditkort och dra av en rejäl ränta. Men för en låginkomsttagare, som kanske tjänar hälften av vad en riksdagsleda mot gör, kan det inte bli billigare att gå den vägen, när han blir stoppad i banken! Och varför i all världen kan inte den krediten regleras över banken i stället? Är det för att banken skall få extra profiter genom att gå den här omvägen? Man hävdar ett lånestopp för vanliga medborgare men samtidigt lånar man ut enkelt den andra vägen. Någon anledning måste det finnas till att man flyttar över pengarna på det här sättet. Sedan till min kollega från Västmanland. Bli inte så upprörd över att jag kritiserade konsumentkooperationen! Jag är också medlem i den, men i motsats till herr Sundgren är jag kritisk till att KF infört kontokort. Roland Sundgren försökte övertyga om att socialdemokraterna visst inte är släpphänta när det gäller kreditpolitiken och visst inte är släpphänta när det gäller marknadsekonomin. Då kanske Roland Sundgren kan ställa upp på ett förstatligande av affärsbankerna när den frågan kommer upp nästa 19 gång? Gösta Bohman säger att det är svårt att precisera vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Man skall inte komma med pekpinnar, och man skall inte skapa så mycket regler. Jag vill ändå nämna några saker som jag kommit på i min ensamhet och som skulle kunna vara vettiga att införa. Gösta Bohman och jag är överens om att man måste se över reklamen för kontokorten. Man kanske kan minska den på något sätt? Det vore rimligt att man hade bara ett kontokort per person, i varje fall av de mera allmänna typer som går överallt. Om kontokorten nu är ett bekvämt betalningsmedel som är bra för samhället borde de, tycker jag, kunna administreras över banken, användas till vanlig ränta och belasta det vanliga låneutrymmet och inte komma den andra vägen och vara dubbelt så dyrt. Vidare tycker jag att man borde ha kontantinsats även när det gäller sådana här kreditköp. Då fordras det ändå att man har litet pengar på fickan och tänker över sin investering. Och så tycker jag inte att man skall kunna köpa alkohol på kredit. Jag är inte nykterist eller någon ivrare av den typen, men jag är rädd för de konsekvenser det här kan få. Jag har nyligen hört talas om en person som druckit upp för 1500 kr. på två veckor. Det är katastrofalt.

Herr talman! Jag lovar att jag inte skall förlänga debatten särskilt mycket. Ekonomiministern säger att det inte finns någonting som hindrar att jag köper på avbetalning i stället. Det är alldeles riktigt. Går jag till banken för att finansiera bytet av min bil kommer jag att finna att det är väldigt svårt att få kredit där, medan det är praktiskt taget fritt fram för kredit till högre ränta om jag tar bilen på avbetalning hos en bilhandlare. Det är bankens pengar som kanaliseras den vägen. Det är alltså i stort sett samma pengar. Jag tycker inte heller om detta. Jag tycker att vi i bankerna skall få syssla med det som vi skall ägna oss åt. Det har sagts att räntan inte är så hög som det har antytts. Jag håller inte riktigt med om detta. Jag har förberett mig genom att göra en liten analys av sex av de största kreditkorten. Jag har i tur och ordning — utan att nämna deras namn — kommit fram till en effektiv ränta på 21, 19,26, 22,24 och 23 96. Det gäller då ett kreditbelopp på 6 000 kr. Det är alltså en ränta som är väsentligt högre än bankräntan i dag. Det är helt riktigt att detta är ett sparande i efterhand. Men också det vanliga banklånet innebär ett sparande i efterhand. Där finns alltså efter vad jag förstår ingen skillnad.
Herr talman! Jag får senare i veckan tillfälle att tala för mitt utredningsförslag. Jag tror att min motion då skall behandlas. Mycket av vad Gösta Bohman har sagt understryker att det är viktigt att riksdagen senare i veckan ändå fattar ett beslut om en utredning. Jag har Nr 48 dock hört att de borgerliga går emot detta förslag. Gösta Bohman säger att man utgår från att kontokorten innebär fördyringar. Naturligtvis bör vi ha en ordentlig kännedom om detta. Jag tror att vi redan nu kan säga att så är fallet med de olika systemen med aviseringsavgifter och räntor, där man inte har någon ordentlig uppdelning mellan dem som använder dessa krediter och kontantkunderna. Det anser jag vara en viktig uppgift att studera närmare. Sedan finns det naturligtvis åtgärder som regeringen kan vidta ganska snabbt utan utredning. Gösta Bohman nämnde några, t.ex. att se till att finansieringsbolagen kommer in under samma lagstiftning som bankerna och att ta bort det undantag i konsumentkreditlagen som gäller kontokorten. Med den utveckling som vi ser och framför allt med nuvarande marknadsföring, som lurar många konsumenter att förköpa sig, är det viktigt att statsmakterna reagerar snabbt. Till Hans Petersson vill jag bara rikta den kommentaren att jag tog upp konsumentkooperationen därför att jag har märkt att man i den allmänna debatten gör ganska onyanserade svep, när man tar med konsumentkooperationens kontoköp på samma gång som man diskuterar de andra kreditkorten. Det var närmast därför jag ville nyansera den diskussionen litet och uppmana debattören att sätta sig närmare in i vad KF:s kontoköp innebär och vilken omfattning det har.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna diskussion nämnvärt. Jag tycker att Rolf Andersson, som är bankman, skall ta och undersöka i sin bank vilka kostnader som uppkommer generellt sett om man skulle ge ett stort antal människor lån på 2 000 kr. och sedan lägga dessa kostnader till räntekostnaderna. Det blir räntekostnader, Rolf Andersson, som ligger på den nivå som det här är fråga om. Det skall man nog ha klart för sig. När man lyssnar på framför allt Hans Petersson, får man helt klart för sig att han menar att kontokorten är förenade med bara elände och nackdelar. Man skall över huvud taget inte ha sådana. Men så är ju ingalunda fallet. Man kaninte manipulera folk till att skaffa sig kontokort, om dessa verkligen vore så eländiga som Hans Petersson vill göra gällande. Jag har den högsta uppskattning för Konsum. När KF inför dessa kort, sker det därför att man anser att de är fördelaktiga inte bara för Konsum i konkurrens med enskild handel — även om det givetvis kan ha spelat en roll — utan också för konsumenterna. Det ligger ju i konsumentkooperationens hela strävan. Det talas om det stora antalet kontokort. Ja, sju kort svarar för 96 96 av hela kontoverksamheten. Men jag vill gärna säga än en gång, eftersom Hans Petersson ville göra gällande att jag bagatelliserade en del av de här företeelserna, att jag tycker inte om marknadsföringen av kreditkorten. Jag tycker att den är stötande, och man kan fråga sig varför den har fått den utformning som den har. Jag vet inte, men jag kan tänka mig ett skäl, nämligen att kontokortsföretagen är 21 rädda för att förbudsivrarna skall införa långtgående restriktioner och att företagen därför vill se till att de har tillräckliga marknadsandelar dessförinnan. Jag har sagt förut att jag inte tycker om reklamen för kontokorten, och jag upprepar det på nytt. Då behöver inte Hans Petersson gå upp och säga att jag försvarar den, för det gör jag verkligen inte. Medan herrarna — en del av er i varje fall — utgår ifrån att användningen av kontokort är förenad med stora missförhållanden, samhällsekonomiskt och konsumentpolitiskt och socialt, så säger jag att detta är ett påstående som ni slänger ut utan att ha underlag för det. Det finns i de undersökningar som vi hittills har gjort inte något bärande underlag som visar att det finns sådana missförhållanden. Det kan tänkas att det uppstår missförhållanden och kreditpolitiska problem på det här området och att de undersökningar som görs kan bevisa att så är fallet — det kan också tänkas att undersökningarna bevisar att så inte är fallet. Visar det sig att det råder missförhållanden, så är regeringen beredd att vidta de åtgärder som kan stå till förfogande, och jag tycker att ni borde vara tacksamma över det svaret.
Herr talman! Jag är glad att Gösta Bohman så klart säger ifrån när det gäller marknadsföringen av kreditkort, och jag skall absolut inte spela upp någon konstlad motsättning kring det, för då är vi på samma linje. Sedan säger herr Bohman att jag skulle vara motståndare till kontokort och anse att de bara medför elände. Det är väl ändå en felaktig uppfattning som herr Bohman har fått för sig. Jag sade inte att kreditkorten borde förbjudas. Jag nämnde åtgärder sådana som att man kunde minska reklamen, minska antalet kort per person och kanske ordna krediterna över bankerna på något sätt så att de blir tillgängliga till en mer normal ränta. Jag nämnde också restriktioner som att man inte skall kunna köpa alkohol på kredit. Detta visar väl att jag inte vill inskränka kreditgivningen till vanligt folk, utan vad jag menar är att man måste göra något åt avarterna och de missförhållanden som ändå kan uppstå kring kontokorten. Vad beträffar de farhågor för de sociala konsekvenserna som uttalats av oss som interpellerat och frågat och deltagit i debatten vill jag säga att de inte är ett dugg mer tvärsäkra än vad Gösta Bohmans uppfattning i motsatt riktning är.

När det gäller tvärsäkra uttalanden är vi nog lika goda på ömse sidor, Nr 48 herr Bohman.

Herr talman! Frida Berglund har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förbättra läkartillgången både på kort och lång sikt i skogslänen så att befolkningen där kan räkna med att få en tillfredsställande hälsooch sjukvård. Antalet verksamma läkare har ökat med 10 96 mellan åren 1977 och 1979. Ökningen är tyvärr ojämnt fördelad över landet. I Norrbotten, där personalsituationen sedan länge är besvärlig, har antalet läkare över huvud taget inte ökat. Detta är naturligtvis otillfredsställande. Jag vill emellertid här nämna att antalet läkare beräknas öka med 4 500 mellan åren 1980 och 1985. Det sammanlagda antalet läkare kommer därmed att uppgå till ca 26 000 år 1985, vilket motsvarar en läkare på ca 330 invånare. Vid Landstingsförbundets kongress i år diskuterades den fråga som Frida Berglund har tagit upp. Förbundskongressen beslöt att vidta vissa åtgärder för att få till stånd en solidarisk läkarförsörjning. Som en följd härav har överläggningar nu ägt rum mellan Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund. Dessa har resulterat i en överenskommelse med syfte att förbättra läkarförsörjningen. Med utgångspunkt i den träffade överenskommelsen har Landstingsförbundets styrelse den 1 november 1979 beslutat att rekommendera sjukvårdshuvudmännen att för åren 1981 och 1982 generellt begränsa antalet ansökningar om nya läkartjänster. Nya tjänster bör enligt rekommendationen endast få inrättas för öppen vård vid vårdcentraler , långtidssjukvård, medicinsk rehabilitering och psykiatri. Mot bakgrund härav beslöt socialdepartementets sjukvårdsdelegation förra veckan att revidera gällande läkarfördelningsprogram för åren 1981 och 1982. Ett av målen för det centrala läkarfördelningsarbetet är att nå en befolkningsmässigt och geografiskt rättvis fördelning av läkarresurserna i skilda delar av landet. Beslutet var enhälligt och stöds sålunda av bl.a. socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund. Det är också glädjande att kunna konstatera att man såväl på huvudman 23 att förbättra läkartillgången i skogslänen nasidan som inom Läkarförbundet är positiv till att den fortsatta vidareutbildningen även framgent skall ske i den ordnade form som det s.k. blocksystemet utgör. Ett fungerande blocksystem skapar förutsättningar för huvudmannen att uppnå en jämn geografisk fördelning på kort sikt av underläkarkåren och på lång sikt av specialister och allmänläkare — en fördelning som också svarar mot efterfrågan inom olika verksamhetsområden. Med hänsyn till den förväntade ökningen av antalet läkare och den positiva inställningen hos sjukvårdshuvudmännen och Läkarförbundet finns det enligt min mening f. n. inte anledning för regeringen att vidta ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till min interpellation är de besvärligheter som sjukvårdshuvudmännen i skogslänen har att uppfylla sina förpliktelser mot människorna och tillgodose deras berättigade krav på god sjukvård. Av svaret framgår tydligt att en ökning av antalet verksamma läkare i realiteten inte löser dagens och morgondagens problem i våra skogslän. Trots den 10-procentiga ökningen mellan 1977 och 1979 har inte läkarantalet exempelvis i Norrbotten påverkats på något sätt. Det måste alltså finnas vissa styrmedel för att man skall kunna få en jämnare fördelning. I svaret får vi reda på att regeringen inte finner anledning att vidta några åtgärder. Den ståndpunkten är grundad på sjukvårdshuvudmännens positiva syn och på det ökade läkarantalet. Sjukvårdshuvudmännen har alltid varit positiva. Mycken möda har lagts ned på läkarrekrytering. Man har funnit det nödvändigt med olika sorters subventioner och förmåner av mångahanda slag, men det har inte hjälpt. I min interpellation redovisar jag att Norrbotten har 47 96 av specialläkartjänsterna vakanta och 60 96 av allmänläkartjänsterna. Det är en situation som också fru Holm finner otillfredsställande, men det som förvånar mig är att hon stannar vid detta konstaterande. Trots den sneda rekryteringen ser jag att den borgerliga regeringen inte har annat att hänvisa till än sjukvårdshuvudmännens och Läkarförbundets positiva vilja. Som jag tidigare sade har landstingen sannerligen haft en god vilja redan tidigare. Jag kan inte heller tro att enbart bristande vilja hos Läkarförbundet är anledningen till att det gick så snett. Herr talman! Det poängteras ofta — och det vill jag understryka är riktigt — att hälsooch sjukvårdsarbete är ett lagarbete. Om vi skall få ett fungerande lag, krävs det att vi har många olika personalkategorier med i laget. Läkarna har en nyckelposition. Därför haltar sjukvården betänkligt när det blir brist på läkare. Vår hälsooch sjukvårdsminister är ”gravt belastad”, för att använda hennes eget uttryck, när det gäller sjukvård. Hon har utbildning, praktisk erfarenhet och dessutom erfarenhet av landstingspolitik. Därför var det med en viss besvikelse som jag läste en intervju i en av våra kvällstidningar den 14 oktober i år. Fru Holm redogjorde för vad moderat sjukvårdspolitik innebär. Nr 48 Jag citerar: ”Vi vill satsa något mer än andra på enskild sjukvård, på privata Måndagen den läkare och tandläkare. ——— För det kostar ju inte patienten mer att gå till en — 10 december 1979 privatläkare än till en av landstingets läkare. Sjukförsäkringen täcker ju skillnaden. Det kan skilja på en femma bara för patienten.” Litet senare i intervjun säger fru Holm: ”Genom privatläkaren får ju vi det efterlängtade husläkarsystemet.” Dessa citat visar att trepartiregeringens sjukvårdspolitik lämnar stora länen delar av landet utanför. En ökad privatisering när det gäller läkarna innebär att det blir ändå svårare för skogslänen att hävda sina intressen — det blir ändå svårare att där få läkare. Det har i alla sammanhang visat sig att när det privata kapitaloch vinstintresset skall styra tillgången drabbar det hårt skogslänen och speciellt Norrbotten. En privatläkare kalkylerar med att utnyttja sin utbildning, så att han får ut mesta möjliga vinst av den. Då etablerar han sig inte i skogslänen. Därför upplevs statsrådets deklaration om ökad privatisering som ett rent hot mot många orters möjlighet att bedriva sjukvård. Jag vill ställa två frågor till fru Holm: Hur skall privata läkare inordnas i det lagarbete som jag tidigare nämnde och som är så viktigt i dagens vård? Har statsrådet övervägt att på något sätt sprida privatläkare över till skogslänen, där sådana f. n. är mycket ”sällsynta fåglar”? För att säga något om det mycket omtalade husläkarsystemet vill jag framhålla att jag inte har kunnat räkna ut vilket innehåll det skulle få. Jag kan försäkra att med den sjukvårdsplanering som vi har i exempelvis mitt län kan vi klara både kontinuiteten och människornas behov av sjukvård, om vi bara får tillräckligt mycket utbildad personal. Det går inte att klara kontinuiteten om läkare saknas helt, om man bara har vikarier som kommer för en månad eller ännu kortare tid eller, i sämsta fall, om läkare pendlar upp över ett par dagar. Det är dagens situation i t.ex. mitt län. Vi har bevis på att kontinuiteten inom en vanlig vårdcentral kan klaras, om det finns läkare och annan utbildad personal. Det är hela tiden fråga om resurser, både personella och ekonomiska. Det behövs inga nya ”efterlängtade” system. Herr talman! I den rådande bristsituationen är vi inne i en ond cirkel. Det betyder exempelvis att många läkare hos oss i Norrland får en orimlig arbetsbelastning. De får mera jour och beredskap och en otillfredsställelse i arbetet, eftersom de aldrig kan känna att de hinner med sina arbetsuppgifter. Den mesta tiden måste användas till sjukvård, och alltför liten del kan avsättas för rekryteringsbefrämjande åtgärder, intern fortbildning, god handledning, förbättring av den interna arbetsmiljön, teamarbete mellan olika personalkategorier. Allt detta och mycket annat blir eftersatt. Den här situationen innebär att en del av läkarna, som solidariskt ställt upp i svåra tider och som hoppats på en bättre arbetssituation, beroende på den ökade utbildningskapaciteten, slutar nu och söker sig till andra områden och andra verksamheter. De har gett upp hoppet om en jämnare och solidarisk resursfördelning. Detta försvårar situationen ytterligare för dem som är kvar. Herr talman! Valfrihet är moderaternas honnörsord. I samband med den 25 att förbättra läkartillgången i skogslänen överenskommelse som Landstingsförbundet och Läkarförbundet träffade intervjuades fru Holm. Hon sade bl.a. att vid läkarrekrytering skulle valfriheten för den enskilde individen vara av vikt. Jag erinrade mig då en intervju med en av våra överläkare på Furunäsets sjukhus, som sade: Någon form av central styrning bör komma i fråga, men helst om det går i kombination med visst personligt val beträffande läkarna. Det personliga valet beträffande tjänstgöringsort och utbildningsinriktning kan inte helt få dominera över olika orters behov av kvalitetsmässigt god sjukvård. Detta är ett exempel på hur läkarna själva i bristområden ser på situationen. Valfrihet för en kan innebära att en annan inte ens får sina mest primära vårdbehov tillgodosedda. Det är inte medmänskligt och riktigt att det skall fungera så. Läkarutbildningen är en lång utbildning. Det är också en dyr utbildning. Jag har försökt ta reda på hur mycket den kostar genom riksdagens upplysningstjänst, men enligt de uppgifter man har finns det inga exakta beräkningar av utbildningskostnaderna. Men den totala kostnaden torde överstiga 50 000 kr. per år, alltså 250 000-300 000 kr. under fem år. Det är resurser som samhället ställer upp med. Det är skattebetalarnas medel. Utbildningen är kvalificerad med goda möjligheter till arbete — en läkare är alltid välkommen. Yrket har hög social status. Nu frågar sig många: Är det inte riktigt att samhället också ställer krav på dem som får den här utbildningen, att de med sina kunskaper och med sina möjligheter bör bidra till att vi får en fungerande sjukvård i olika delar av landet? Den ojämna läkartillgången kan i vissa fall bero på läkarnas bristande kunskaper om samhället och bristande insikt om sin egen roll i samhällsgemenskapen. Därför borde de blivande läkarna redan innan de startar sina medicinska studier bli medvetna om vilken situation som råder inom verksamhetsområdet, vilka rättigheter och skyldigheter de har. Det är något som de bör ha reda på och vara väl medvetna om innan de startar sina studier. Är det så att några inte vill acceptera vad som krävs av dem för att sjukvården skall fungera har de ju möjlighet att välja andra utbildningsvägar. Bristande läkarresurser i skogslänen drabbar människor som inte själva har haft valfrihet. De har ofta tvingats byta arbete och flytta. Barnen har flyttat till industrin i Sydoch Västsverige för att tillgodose den svenska industrins behov av arbetskraft och på så vis höja välståndet i landet. När de som bor kvar i skogslänen själva behöver samhällets stöd, t.ex. vid sjukdom, har de ingen möjlighet att få det, för då har ”valfriheten” fungerat på så sätt att det inte finns någon personal som ställer upp. Jag skulle vilja fråga fru Holm: Är fru Holm villig att medverka till att det till dem som söker in på utbildningsanstalter för medicinska studier blir en bättre information om samhället, om arbetsmarknaden och om de blivande läkarnas roll i samhället? Utbildningen i sig själv kan också vara styrande. Man stannar många gånger på sin utbildningsort eller i dess närhet. Om man är född i skogslänen, har man större benägenhet att flytta tillbaka dit. Ett sätt att styra Nr 48 utvecklingen är därför att öka rekryteringen av studerande från skogslänen till utbildningsanstalterna. I detta syfte borde man se över det nuvarande rekryteringssystemet, varefter man kanske skulle genomföra en kvotering, så att fler studerande från skogslänen kommer med i utbildningen. Jag vill i detta sammanhang fråga statsrådet: Är fru Holm villig och beredd att överväga att genom utbildningsinsatser styra utvecklingen så att vi får fler läkare till skogslänen så att vi på sikt — utbildningen är ju lång, så man kan inte få resultat snabbt — kan lösa problemen? Under den socialdemokratiska regeringstiden byggdes hälsooch sjukvården ut. Det finns mycket som är bra i svensk sjukvård, och många av dem som arbetar inom vården, speciellt inom bristområdena, gör en stor samhällsinsats. Dagens situation kan förbättras med ökad solidaritet och ökade kunskaper inom läkarkåren. Jag har här pekat på några av de problem som förekommer inom vårdområdet i dag. Den rådande situationen upplevs som besvärlig på många håll, och oron för morgondagen är stor. Därför är det angeläget och viktigt att understryka att det politiska beslut som kommer att fattas inte gör problemen och ojämlikheterna i vårt land ännu större. Min oro beror något på att jag inte tror att det blocksystem som fru Holm pekat på i svaret kommer att fungera effektivt, eftersom man inte har ändrat vikariatsystemet på något vis. Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag inte är speciellt nöjd med det svar jag har fått, men jag hoppas ändå att fru Holm med de erfarenheter och kunskaper som hon har tar hänsyn till kalla fakta: vårt behov av en solidarisk läkarförsörjning. Så en sista fråga: Medförde revideringen av läkarfördelningsprogrammet att det blev fler privatläkare?

Herr talman! Interpellantens fråga berörde ett viktigt område för de människor som bor i våra skogslän och i våra s.k. glesbygder. Inom samtliga landsting finns områden som kan betecknas som glesbygdsområden, och där utgör läkarbristen ett bevis på de negativa konsekvenser som det innebär att tillhöra dessa områden. Tätorterna, och då främst universitetsorterna, med regionssjukhus eller med sjukhus som omfattar flera specialiteter har inte denna bristsituation. Enligt LATT 77 var vakanssiffran för allmänläkare 16 96 och för allmänkirurger 5 70, samtidigt som man vid Akademiska sjukhuset i Uppsala hade fem vakanta tjänster, motsvarande 1 20. Detta tyder på att även om situationen i Norrland är svår, så är problemet starkt förknippat med storleken på sjukhuset. De redovisade siffrorna belyser att ju större en sjukhusenhet är, desto färre vakanser har man, och ju mindre ett sjukhus är och ju färre som arbetar inom primärvården, desto flera vakanser har man. Enligt socialstyrelsens statistik hade vii Sverige 7 000 läkare 1960. År 1980 27 att förbättra läkartillgången i skogslänen beräknas det finnas 21 000 läkare. Trots detta upplever vi att läkarbristen är mycket stor. Problemet ligger således inte i antalet utbildade läkare, utan det beror på den koncentration till vissa orter som föreligger när det gäller dessa läkare. Dessutom är bristen ojämnt fördelad specialistmässigt. Man måste då fråga sig: Vart tar alla de utbildade läkarna vägen? Enligt statistiska uppgifter arbetar alla dessa läkare inom den allmänna hälsooch sjukvården. Forskning och undervisning engagerar inte flera läkare nu, i andelar räknat. Företagshälsovård och privatpraktikerverksamhet har inte heller lockat ett större antal läkare. Det som skett är att vår sjukvårdspolitik, med de ambitioner den innebar, har tillåtit en snabbare utbyggnad än vad läkarutbildningen har kunnat täcka upp. Frida Berglund har erfarenheter från Norrbotten när det gäller läkarbrist. Jag har erfarenheter av färskt slag från Västerbotten när det gäller konsekvenserna av läkarbristen. Vi har i Västerbotten en väl decentraliserad sjukvårdsapparat. Små vårdcentraler finns i varje kommun. De flesta är tvåläkarstationer, men där finns även treoch fyrläkarstationer. Vid tvåläkarstationerna är det en ständig kamp från de personalrekryterandes och från den tjänstgörande personalens sida att rekrytera läkare. De som besätter tjänsterna är ofta beredda att stanna bara ett halvt eller högst ett år, och de är inte heller behöriga att inneha distriktsläkartjänster. Arbetssituationen på dessa arbetsplatser är pressad. Detsamma gäller också de arbetsplatser som utgörs av små lasarett, där situationen ofta är likartad. Trots alla försök att locka behöriga läkare till tjänsterna får direktionerna ständigt brottas med rekryteringsproblem, och detta leder till en konkurrens mellan de olika landstingen. Det bäddar inte för solidaritet i läkarförsörjningsfrågan. Ensamtjänstgörande läkare på tvåeller treläkarstationer upplever en synnerligen pressad arbetssituation. Någon förebyggande vård ges det inte tillfälle till. Det blir de mest akuta problemen som behandlas. Sjukhem med akutplatser är också ofta kopplade till läkarstationerna, och det krävs tid för läkare till ronder och tillsyn för de patienter som vistas på dessa vårdavdelningar. Genom mitt arbete inom sjukvården i glesbygd har jag en god personlig erfarenhet av verkningarna av läkarbristen. Den personal som förutom läkare finns i sjukvårdsapparaten får också en hårt pressad arbetssituation. Men det som är mest bekymmersamt är den situation människor befinner sig i när läkarvård inte finns att tillgå inom rimlig tid och inom rimliga avstånd. Befolkningen i dessa inlandskommuner är kommen till hög ålder och kräver därför täta läkarkontakter. Jag kan själv berätta om dramatiska tillfällen när liv kunnat räddas om läkare funnits på de tjänster som finns. Trots en väl utbyggd sjukvårdsorganisation klarar man inte sjukvården om läkare fattas. Arbetssituationen för de läkare som tjänstgör på mindre sjukhus och i glesbygd lockar inte flera läkare till tjänsterna. Små möjligheter Nr 48 till jourkompensation, liten kontakt med kolleger och dåliga förutsättningar för vidareutbildning är en del i det som gör tjänsterna föga attraktiva. Det finns dock en mängd positiva bitar i att tjänstgöra på dessa små enheter, och dessa positiva effekter förstärks om man råder bot på de nackdelar jag tidigare nämnt. 1969 års program för fördelning av läkartjänster hade som mål att man till 1975 skulle uppnå en balans mellan läkartjänster och tjänstgörande läkare. Detta var dock en målsättning som inte kunde infrias, och detta upplever vi ju starkt i dag. Enligt det senaste läkarfördelningsprogrammet kommer bristen att bestå fram till 1990. Detta är klart otillfredsställande. Fördelningssystemet fungerade inte som det var tänkt. Landstingsförbundet har vid sin kongress 1979, som tidigare nämnts, diskuterat denna situation, och man har redovisat sitt förslag till åtgärder för att bryta denna trend. Man föreslår en frysning av antalet inrättade tjänster, och man anger en möjlig väg att arbeta för att förbättra läkarsituationen. Landstingsförbundets arbete under Börje Hörnlunds ledning har på ett praktiskt sätt lyckats penetrera orsaker till bristen och föreslå åtgärder för att häva dessa brister. Socialdepartementets sjukvårdsdelegation har vid sammanträde den 7 december beslutat om att läkarfördelningsprogrammet för 1981-1982 skall inriktas på att avhjälpa läkarbristen inom allmänläkarvården, den psykiatriska vården och långtidssjukvården samt att åstadkomma en mer rättvis fördelning av läkarresurserna. I ett pressmeddelande framhålls att antalet nya tjänster hålls relativt lågt då man därigenom skapar möjligheter att besätta de vakanser som f. n. finns i glesbygderna. Det är alltså dessa åtgärder som i framtiden kommer att ge resultat till fördel för glesbygden. Vi har tyvärr under en alltför lång tid fått uppleva de ensidiga satsningar som gjorts på stora sjukhusenheter. De små har inte beaktats och primärvården har inte prioriterats. Resultatet av detta är den brist vi upplever så starkt i dag. Jag hälsar därför med tillfredsställelse det svar som sjukvårdsminister Holm ger, där de åtgärder som föreslås kommer, får vi hoppas, att lyckas lösa de problem vi talar om. Detta bygger på solidaritet och sammanhållning mellan olika huvudmän. Och där är detta beslut som tidigare refererats en mycket god början för att i framtiden trygga läkartillgången för oss som bor i glesbygd, eller för dem som upplever samma problem i glesbygder av annat slag.

Herr talman! Som jag tidigare har nämnt har Landstingsförbundets styrelse nyligen beslutat att rekommendera sjukvårdshuvudmännen att för åren 1981 och 1982 generellt begränsa antalet ansökningar till socialstyrelsen om nya tjänster. Avtalet mellan Landstingsförbundet och Läkarförbundet att begränsa 29 antalet nya läkartjänster är väsentligt för att få en bättre fördelning av läkarna i landet. Så länge man inrättar nya tjänster i attraktiva områden kommer skogslänen och andra län där det är svårt att få läkartjänsterna tillsatta att ha en kronisk brist på läkare. Därför är det här avtalet väldigt viktigt. Det är inte bara Norrbotten som har det besvärligt utan även andra län. Det finns heller inte någon absolut garanti för att ha tillsatta tjänster där man har ett regionssjukhus. Det visar statistiken. Jag kan ge några exempel. I Värmland har man 12,4 96 av tjänsterna vakanta inom sluten vård. Inom den öppna vården är 2126 av tjänsterna vakanta. Dessa siffror motsvaras i Norrbotten av 28,4 96 vakanta tjänster inom sluten vård och 35,5 96 inom den öppna vården. Det är en klar skillnad. Situationen i Norrbotten är klart sämre än i Värmland. För ett annat län, som ligger nära Värmland och som dessutom har ett regionssjukhus, nämligen Örebro län, är siffran för vakanta tjänster inom den slutna vården 15,2 20 och inom den öppna vården 23,6 20. Det är även det ganska höga siffror, vilket visar på att regionssjukhus inte är någon garanti för att man har det bättre ställt med tillsatta tjänster. Frida Berglund tog upp diskussionen om kontinuitet i vården. Jag delar helt hennes uppfattning att man inte kan åstadkomma en kontinuitet i vården om läkarbristen är påtaglig och att man inte löser problemen med kortvariga vikariat. Men den kraftiga examineringen av ca 1 000 läkare per år och det ökade intresset för allmänläkarvården kan, tror jag, förbättra situationen. Det är helt klart så, att man har fått ett större medvetande om samhället i stort hos den unga generationen läkare, och intresset för just allmänläkarvården ökar bl.a. därför. Jag tycker det är ganska självklart att den som ger sig in på studier till läkare skall ha en ordentlig upplysning om läkarens roll i samhället och vad som kan krävas av den blivande läkaren, lika väl som jag anser att allt val av levnadsbana bör föregås av en riktig yrkesrådgivning. Det skall alltså inte vara någon skillnad mellan dem som väljer att bli läkare och dem som väljer en annan bana. Jag vill emellertid påminna om andra faktorer som också har bidragit till den bristande jämlikheten när det gäller fördelning av läkare. Vi har fått kortare arbetstider för vissa läkargrupper, framför allt för de unga läkarna. Arbetstiden för t.ex. en biträdande överläkare var densamma år 1977 och innevarande år, ca 45 timmar per vecka. FV-läkare hade en tjänstgöringstid på 44 timmar per vecka år 1977 och har 43 timmar i år. AT-läkare hade en tjänstgöringstid på 41 timmar per vecka år 1977 och har 40,5 i år. De unga läkarna tillgodogör sig alltså arbetstidsförkortningen mer än de något äldre. Dessa förhållanden tillsammans med jourkompensationsavtalet har därigenom minskat den samlade arbetstiden för läkarna och försvårat en bättre fördelning av läkarna i landet. Man kanske, när man diskuterar problemen kring läkarförsörjningen, inte skall glömma bort att sådana faktorer spelar in, liksom den ökande andelen läkare som använder sig av begränsningar i arbetstiden av olika anledningar, t.ex. för vård av eget barn i hemmet. Det gör att även om siffran för utexaminerade läkare är hög, så blir den samlade effektiva arbetsinsatsen inte lika hög. Jag utgår dock ifrån att de nu vidtagna åtgärderna — jag syftar bl.a. på avtalet mellan Läkarförbundet och Landstingsförbundet — skall ge ett positivt resultat. Jag vill i alla fall försäkra Frida Berglund att jag följer den här frågan med stor uppmärksamhet. Om det skulle visa sig att åtgärderna är otillräckliga, kommer jag att ta upp frågan till behandling för att om möjligt finna lämpliga styrmetoder, även om styrmetoder inte alltid är det väsentliga. På Frida Berglunds direkta fråga, om läkarfördelningsprogrammet upptog fler privatläkare, kan jag svara nej, det gör det icke. Jag vill också tillägga att jag mycket väl kan se att privatläkare kan vara en effektiv del av sjukvårdsorganisationen även i Norrbotten under förutsättning att man skapar sådana ekonomiska betingelser för dem att de kan arbeta. Detta skulle möjligen kunna ske genom någon ändrad form för sjukförsäkringens insatser på den sidan — exakt hur kan jag inte ange i dag, men det finns säkert möjligheter att ordna det också. Lagarbetet tror jag inte heller är några problem när det gäller privatläkarna. Det går säkert att klara den saken också.
Herr talman! Jag tycker det är mycket bra att sjukvårdsministern, om de här åtgärderna inte visar sig effektiva, överväger andra insatser. Det är ju så att i alla sammanhang drabbas Norrbotten värst, vad det än är fråga om. Det är mycket tråkigt att konstatera det, eftersom många läkare som kommer till oss från andra håll, bara de väl kommer hit, trivs mycket bra, även om de har besvärliga arbetsförhållanden beroende på bristsituation. Skulle vi kunna häva bristerna, skulle de uppleva det mycket positivt. Att jag kände mig orolig för att den här överenskommelsen och det här systemet inte skulle fungera beror, som jag sade i min inledning, på att man inte har gjort något åt systemet med vikarier. Inom storstadsoch regionsjukvårdsområdena har man på många håll utbildade läkare och man har vikarier för dem som är lediga, men på andra håll får man inte det. Blocksystemet fungerar inte riktigt. Men jag tycker det är bra att fru Holm har detta under uppsikt. Jag vill också säga att jag tycker det är positivt att vi har en sjukvårdsminister som har gedigen kunskap om vårdområdet. Det betyder oerhört mycket, för oberoende av vad man har för åsikt om valfrihet och andra ting så är det ändock kunskaperna och insikterna som måste vara vägledande för regeringen. Det är klart att arbetstidsförkortningen och andra åtgärder har betytt en del.

Hur gärna man än vill vara positiv så är man i alla fall litet skeptisk längst inne.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig om jag är beredd att förelå några ändringar i nuvarande lagstiftning och verka för en förändring av praxis så att den som erhållit arbetsoch uppehållstillstånd genom s.k. anknytningsinvandring efter invandringen ges rätt till arbetsoch uppehållstillstånd oberoende av förhållandet till den andra parten. Sverige har sedan länge en reglerad arbetskraftsinvandring. Denna innebär att en utomnordisk medborgare som vill bosätta sig här skall ha uppehållsoch arbetstillstånd ordnat innan han eller hon reser in i landet och att arbetstillstånd ges efter prövning av arbetsmarknadsverket och parterna på arbetsmarknaden. Den som rest in utan arbetstillstånd kan i princip inte få sådant så länge vederbörande vistas här. Från denna regel finns vissa undantag. Bl. a. kan flyktingar och nära anhörig, exempelvis make/maka eller sammanboende, få rätt att vistas och arbeta här även om ansökan om tillstånd skett efter inresan. Sedan början av 1970-talet har bl.a. den avsiktliga satsningen på att skapa arbetstillfällen för undersysselsatta grupper här i landet medfört att det blivit allt svårare för utlänningar att få arbetstillstånd före inresan. Trots dessa förhållanden har Sverige de senaste åren haft en genomsnittlig bruttoinvandring från utomnordiska länder på ca 20 000 personer. Ungefär hälften av dessa, ca 10 000, har varit personer med familjeanknytning till Sverige. Av dessa 10 000 har ca 5 000 fått tillstånd efter s.k. snabba anknytningar. Det gäller personer som efter en mycket kort bekantskap antingen här i Sverige eller utomlands gift sig eller flyttat samman under äktenskapsliknande förhållanden med en i Sverige bosatt person. Antalet sådana fall har ökat i takt med att möjligheten att få uppehållsoch arbetstillstånd i Sverige efter arbetsmarknadsprövning har minskat. Det är uppenbart att det i många fall är fråga om seriösa förhållanden. I vissa fall är det emellertid fråga om rena skenförhållanden. Eftersom det råder politisk enighet om att den reglerade invandringen måste upprätthållas är det givetvis nödvändigt att försöka komma till rätta med de allt vanligare försöken att kringgå den. Problemet med snabba anknytningar finns f.ö. inte bara i Sverige utan också i alla andra invandrarländer. Man har försökt komma till rätta med problemen på olika sätt. I Sverige har följande praxis utvecklats. När någon åberopar anknytning till en här bosatt person görs en utredning genom att båda parter hörs. Är det då uppenbart att det är fråga om ett konstruerat förhållande avslås ansökan. I övriga fall beviljas uppehållsoch arbetstillstånd under förutsättning att det äktenskapsliknande förhållandet varat i fyra månader. Den sökande accepteras dock inte som invandrare omedelbart, utan ges tillstånd i sexmånadersperioder. Vid varje förlängningsansökan prövas om förhållandet alltjämt består. Har förhållandet varat i två år får utlänningen stanna i Sverige även om förhållandet därefter skulle Nr 48 upphöra. Om förhållandet upphört efter kortare tid än två år förlängs tillståndet i regel inte. Tvåårsgränsen är emellertid inte absolut utan endast en riktpunkt. Självfallet prövas i varje enskilt fall om det föreligger omständigheter som bör medföra att sökanden ändå skall få stanna i Sverige. Det förhållandet att utlänningen innehar arbetsanställning utgör dock inte en sådan omständighet, eftersom man ju då skulle godta kringgåendet av den reglerade invandringen. Däremot kan exempelvis den anknytning utlänningen fått till Sverige genom sin vistelse här eller de av Alexander Chrisopoulos nämnda svårigheterna för frånskilda kvinnor att återvända till hemlandet på grund av den kvinnosyn som råder där vara sådana omständigheter. Mycket stor hänsyn tas till att det i förhållandet finns barn, antingen gemensamma eller den ena partens. Under senare tid har viss liberalisering av praxis skett i dessa fall. Finns det gemensamt barn i det upplösta förhållandet vägras fortsatt tillstånd endast i de fall då utlänningen inte har vårdnaden om barnet och inte heller uppehåller kontakt med barnet. Övriga fall avgörs med hänsynstagande till samtliga omständigheter i ärendet och med särskilt beaktande av barnets situation och dess behov av kontakt med båda parterna i det upplösta förhållandet. Några generella riktlinjer är svårt - att ange, eftersom situationerna är mycket skiftande från fall till fall. Att omedelbart acceptera den som åberopar en snabb anknytning som invandrare skulle få avsevärda konsekvenser för den reglerade invandringen, och jag är därför inte beredd att vidta en sådan generell ändring av praxis som interpellanten föreslår. Vad jag nu sagt om ändring av praxis får också ses som svar på interpellantens fråga om ändringar i lagstiftningen. Isitt senaste betänkande har utlänningslagkommittén tagit upp bl.a. dessa frågor genom förslag om att även uppehållstillstånd skall ha sökts före inresan och att statusbyte i princip inte skall tillåtas sedan utlänningen kommit hit. Remisstiden för betänkandet har nyligen gått ut och frågan bereds f. n. i regeringskansliet. Proposition avses att framläggas i vår. Även den i regeringsdeklarationen omnämnda nya invandrarutredningen avses komma att behandla dessa frågor i samband med en översyn av riktlinjerna för invandringspolitiken. Varje reglering av invandringen innebär att enskilda människor kan komma att drabbas hårt. Men jag vill understryka att en reglering aldrig får bli så hård att inte utrymme ges för att i enskilda fall ta hänsyn till mycket starka humanitära skäl. Det är också vad vi försöker göra inte bara när det gäller de nämnda anknytningsfallen utan också när vi tillämpar invandringsbestämmelserna i övrigt.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret. Till att börja med vill jag understryka att jag och det parti jag tillhör delar regeringens uppfattning att vi måste ha en reglerad invandring. Den nöd och Kd den arbetslöshet som följer av den kapitalistiska utsugningen av länder och folk och den ojämna ekonomiska utvecklingen i västvärlden är inte problem som kan lösas genom att arbetare och utarmade bönder i miljoner tvingas vandra mellan länderna. Samtidigt står det klart att det ligger såväl i stora som i små kapitalisters intresse att arbetskraften fortsätter att gå över nationsgränserna. Ju större tillgången på arbetskraft är, desto större är möjligheterna att pressa lönerna nedåt och att försämra arbetsvillkoren i övrigt. Arbetslösheten är i samtliga kapitalistiska länder det ständigt närvarande gisslet för hela den klass vars enda tillgång är arbetskraften, som de för sin egen och för sina familjers skull måste sälja till dem som äger kapitalet. Arbetslöshet innebär i det stora flertalet länder svält och fattigdom, och det i sin tur tvingar fram desperata handlingar. En sådan handling är att lämna sitt folk och sin kultur. Man söker arbete där arbete står att få. Går det att åstadkomma på legal väg, så väljer man den vägen. Om det inte går, tvingas man försöka på annat sätt. Detta är ingen moralisk fråga — moral förutsätter en valmöjlighet. Det är en fråga om nödvändighet. Och det finns alltid kapitalister som är beredda att utnyttja denna nödvändighet — som anställer folk som invandrat illegalt för längre eller kortare tid, anställer under förhållanden där arbetsmarknadens avtal och rättsregler totalt sätts ur spel. Dessa ”vänliga hjälpare” föder sig likt parasiter på arbetarklassens mest utsatta skikt. Jag tror att det är viktigt att dessa förhållanden står klara när vi diskuterar invandringen, inkl. den reglerade invandringen. De säger oss nämligen att det fordras helt andra åtgärder än återkommande kontroller av äktenskapliga tillstånd, för att något skall kunna göras åt den illegala invandringen och det ohämmade utnyttjandet av arbetskraft som följer av den. Herr talman! I sitt svar hänvisar statsrådet till statistiskt material, som säger att trots den reglerade invandringen 10 000 personer om året erhåller uppehållsoch arbetstillstånd på grund av anknytning och att av dessa utgörs 5 000 fall av s.k. snabbanknytning. Vidare konstaterar Karin Andersson att det utan tvivel i många fall är fråga om seriösa förhålladen. Men det är också uppenbart att det i vissa fall är fråga om rena skenförhållanden, som har till syfte att kringgå lagstiftningen om uppehållsoch arbetstillstånd och är att betrakta som illegal invandring. Syftet med den nuvarande lagstiftningen är alltså att stoppa den illegala invandring som sker genom skenäktenskap. Som grund för misstankar om att skenäktenskap kan föreligga har man den relativt korta bekantskapstid som ibland föregått äktenskapet, dvs. s.k. snabb anknytning. Herr talman! Jag har ingen statistik över förhållandena i äktenskap ingångna mellan svenska medborgare, men jag kan föreställa mig att det bland dem finns åtskilliga s.k. snabba anknytningar. Och det är då inte fråga om skenäktenskap. Den relativt korta bekantskapstiden kan alltså inte utgöra något bevis för att äktenskapet är ett skenäktenskap. Lika litet är äktenskapets upphörande efter en relativt kort tid något bevis för att det rör sig om ett skenförhållande. Det är kanske överflödigt att påminna om att i det svenska samhället är skilsmässa efter ett relativt kort äktenskap en ganska vanlig företeelse. När ett äktenskap nellan en person som har rätt att vistas i landet och en utländsk medborgare upphör efter en obestämd tids vistelse i landet medför det för den utländske medborgaren, att han inte får förnyat uppehållsoch arbetstillstånd och att det kommer ett beslut från invandrarverket om förpassning, om inte särskilda omständigheter föreligger. Detta gäller oavsett om det tidigare förhållandet var av snabbkaraktär eller inte och oavsett om det finns grund för att misstänka skenäktenskap eller inte. Det är en praxis som tillämpas generellt för alla, också för alla de fall av seriösa äktenskap som statsrådet har medgett finns. Här har vi således en tillämpning av lagen som, under förevändning av att vilja stoppa den illegala invandringen genom skenäktenskap, vänder sig mot och drabbar all invandring genom anknytning. Man är vid denna tillämpning hela tiden medveten om att det drabbar människor som inte har försökt invandra illegalt genom skenäktenskap. Herr talman! En av de grundläggande principerna för det svenska rättsväsendet är att hellre fria än fälla, när inga bevis föreligger. Den praktiska tillämpningen av lagen när det gäller uppehållsoch arbetstillstånd bygger på den precis motsatta principen. Jag är medveten om problemen med den illegala invandringen, och jag är överens med Karin Andersson om nödvändigheten av en reglerad invandring. Men jag anser att det problemet måste lösas på ett annat sätt, inte genom en lagstiftning och en praxis som till sin natur är diskriminerande och orättvis. Ur juridisk synpunkt och ur rättvisesynpunkt bör denna lag och denna praxis ändras. I svaret understryker Karin Andersson att uppehållsoch arbetstillstånd i allmänhet inte lämnas om äktenskapet varat mindre än två år. Men det sägs också att två år inte skall ses som någon gräns utan är en riktpunkt. Jag för min del anser det orimligt att ha en lag som lämnar så stort utrymme för godtycke, och den fråga jag måste ställa är vad som påverkar denna tvåårsriktpunkt — för de rent personliga hänsynen utgår jag från att man skall ta oavsett vilken tid som äktenskapet varat. Är det så att lag och praxis här skiftar innebörd, beroende på konjunkturförhållandena och behovet av arbetskraft i landet? Och anser Karin Andersson i så fall att rättvisan på det sättet skall vara beroende av konjunkturer? Ett annat förhållande som gör att behandlingen av anknytningsfall är orimlig är att hotet om förpassning kan tvinga människor, framför allt kvinnor, att uthärda i oacceptabla förhållanden. Försäkringar om att hänsyn tas till sociala och kulturella förhållanden i hemlandet och till om det finns barn i äktenskapet är inte betryggande. Exemplen på hur sådana hänsyn helt har nonchalerats har varit alltför många under årens lopp, och jag tvivlar på att några garantier kan lämnas för att så inte kommer att ske igen. När jag har ställt min fråga, om statsrådet är beredd att medverka till sådana ändringar i praxis och lagstiftning att personer som får arbetsoch uppehållstillstånd genom s.k. anknytningsinvandring efter invandringen ges rätt till arbetsoch uppehållstillstånd oberoende av förhållandet till den andra parten, har jag gjort det utifrån åsikten att de rättsliga och sociala konsekvenserna av de nuvarande reglerna är så stora och av en sådan art att lagstiftningen och dess tillämpning snarast måste ändras. Av svaret framgår att statsrådet inte delar min uppfattning på den punkten. Hon hävdar att ett slopande av nuvarande regler skulle få avsevärda konsekvenser för den reglerade invandringen. Det vet vi emellertid ingenting om, däremot vet vi en hel del om vilka följder de nuvarande reglerna har, inte minst i form av personliga tragedier.